Herr talman! Borttagandet av friåret i sjukvården för ålderspensionärerna är ett svek mot de sämst ställda bland pensionärerna. Genom denna besparing låter man dessa pensionärer betala den kompensation för devalveringseffekten som träder i kraft den 1 januari 1989 och som till största delen går till höginkomsttagarna i gruppen. Detta är om något en social nedrustning, som kommer att lämna grupper av sjuka pensionärer utan möjlighet att klara sin rehabilitering vid längre tids sjukdom. Detta framgår av propositionen, då man undantar förtidspensionärerna av dessa skäl. Socialförsäkringsutskottets majoritet har förändrat propositionens förslag — möjligtvis till det bättre för låginkomsttagarna bland pensionärerna. Resultatet blev krångligt och svåradministrerat och ger knappast en säker rättvisa. Det allra enklaste hade naturligtvis varit att behålla friåret ograverat. Övriga förändringar på avgiftens storlek hade ändå kunnat genomföras på samma sätt som sjukhushuvudmännen nu prövar sjukvårdstagarens betalningsförmåga. Då hade kanske även de fridagar som erbjöds vid varje nytt vårdtillfälle när friåret var förbrukat kunnat behållas. Totalt förlorar alla vårdtagande pensionärer på det nya förslaget. Genom att man kunde spara vårdavgiften under ett år skapades möjligheter att behålla bostaden även om kommunen beslutade att dra in KBT efter två månader, som sker i vissa kommuner, eller efter sex månader som sker i andra kommuner. Handläggningen av det förslag som nu behandlas har varit synnerligen märklig. Beslutet att ta bort friåret i sjukvården togs i riksdagen 1987, mot centerns vilja. Beslutet om ikraftträdandet försköts till efter valet 1988, och nu tas det i elfte timmen, drygt fjorton dagar innan det skall träda i kraft. Den slutsats som man måste dra av detta är att beslutet varit felaktigt redan från början. Att förenkla och avbyråkratisera gällande regler gäller tydligen inte detta förslag. Det allra enklaste hade varit att låta friåret vara kvar och att ändra avgiftssystemet för de avgifter som sedan följer. Då hade det funnits en möjlighet att skapa en reserv för den enskilde, som kunnat nyttjas för att behålla bostaden under en längre period när bostadsbidraget togs bort. Då hade vi sluppit den förnedrande prövningsprocess som nu de allra sämst ställda pensionärerna skall gå igenom. Hur kan moderaterna ställa upp för en individuell prövning av avgifter i detta sammanhang? Det var ju helt omöjligt när det gällde de differentierade avgifterna, som togs bort av bl.a. den anledningen. Varför är det värre för den rike än för den fattige att prövas i avgiftshänseende? Det blir ju resultatet av den individuella prövningen, som alla vände sig emot när det gällde de differentierade avgifterna. Folkpartiet talat varmt för de glömda i vårt land och kritiserar att de drabbas hårt av besparingar. Dessa glömda pensionärer är numera glömda också av folkpartiet — i varje fall de som behöver kunna få råd till rehabilitering vid längre tids sjukdom. Genom avgiftssättning från första sjukdagen tas den möjligheten i praktiken bort för de svagaste grupperna. Nu försvarar sig utskottet genom att antyda att kommunerna minsann får ta ett ökat ansvar. Detta tyder på att man är medveten om att problem uppstår, men det är inte längre statens ansvar: det ligger numera på kommunerna. På detta sätt är det lätt att skaffa sig resurser till reformer! En sjuk, ensam och svag pensionär kanske inte ens har förmågan att söka nedsättning av vårdavgiften. Den personen är den verkligt glömde. Vem tar ansvar för dennes situation? Med ett bibehållet friår hade den situationen inte uppkommit. Friåret är en enkel, obyråkratisk metod att tillåta en öppning tillbaka till det egna boendet. Jag har fått flera samtal från oroliga pensionärer som ser sjukdom som ett ytterligare hot när friåret tas bort. Bristen på vårdresurser och bristen på vårdpersonal skrämmer redan i dag alltför många av våra äldre. Nu tillkommer hoten mot ekonomin. När utskottet nu efter många turer enats om ett kompromissförslag, har resultatet blivit ett förslag som sannerligen inte är lättöverskådligt. Ändå vet vi ännu inte hur slutprodukten ser ut, eftersom regeringen får ett nytt uppdrag att återkomma när det gäller att utforma regler. Försäkringskassornas arbetssituation har beaktats i propositionen. Regeringen tilldelar försäkringskassorna 60 nya tjänster. Hur många tjänster som kommer att behövas efter denna kompromiss är det väl ingen som vet. Det räcker sannerligen inte med bara 60 nya tjänster med detta förslag. Hur skall det bli med arbetsbelastningen i socialförsäkringsnämnderna, om det nu blir dessa som skall göra en individuell prövning av alla de ärenden där man önskar få avgiften sänkt? De här nämnderna har ju redan i dag mer än fullt bord. Antalet pensionärer i åldersgruppen 80 år och äldre ökar. Det är även den gruppen som står för de flesta sjukdagarna, och det är dessa människor som står för de årslånga vistelserna på sjukvårdsinrättningar. De saknar i regel ATP-pension och tillhör gruppen låginkomstpensionärer. Genom tredjedelsregeln ges vissa garantier för att dessa människor skall få behålla en viss summa pengar. När det gäller de som blir föremål för individuell prövning vet vi inte vad som kan anses vara skäligt att få behålla. Inte heller vet vi hur lång tid det skall vara fråga om. Friåret gav möjligheter till besparingar. Därmed fick rehabiliteringsinsatserna ett mål. Det gällde att behålla den egna bostaden och för sammanboende att slippa tvinga den kvarboende att flytta till en mindre kostsam bostad. Nu återstår att se hur de regler skall utformas som fastställer villkoren för individuell prövning. Kommer en undantagandepensionär även i fortsättningen att få räkna in icke utbetald ATP i underlaget? Det är på det sättet som man räknar ut det kommunala bostadstillägget i dag. Vi i centern tycker att detta är felaktigt, för att inte säga småaktigt. Vi förutsätter att så inte blir fallet. Folkpartiet ämnar använda de besparingarna som görs till att ge undantagandepensionärerna pensionstillskott. Vi anser att dessa bör få sitt pensionstillskott, men inte med hjälp av de här pengarna. Det är inte pengarna som betyder något för staten eller regeringen i detta fall — det handlar om felräkningspengar —, utan det är fråga om principen. Regeringen håller ju så hårt på denna, och det vänder vi oss emot. Folkpartiets yrkande tas inte upp i någon reservation. Vi i centern vill inte reservera oss till förmån för förslaget i folkpartiets motion, eftersom det bygger på att man skall ta de pengar som sparas in på borttagandet av friåret. Ett sådant förslag kan vi alltså inte ansluta oss till. Vi reserverar oss mot förslaget i dess helhet. I vår partimotion 1988/89:Sf3 anför vi skälen till att vi vill behålla friåret. Kraven i motion 1988/89:Sf7 av Agne Hansson och Marianne Jönsson överensstämmer med partimotionens krav. Vidare tror vi att det blir svårt att klara rehabiliteringsinsatserna utan att först ha säkrat detta med bostaden för den sjuke pensionären. Av den anledningen har vi fogat ett särskilt yttrande till betänkandet. Det måste alltså finnas pengar bakom alla vackra ord som också utskottet uttalar när det gäller möjligheterna till rehabilitering. Herr talman! Med detta yrkar jag bifall till reservationen i socialförsäkringsutskottets betänkande 5.

Herr talman! Riksdagsbehandlingen av förslaget om slopandet av pensionärernas fria sjukhusår åskådliggör i sig att det är ett felaktigt och orättvist beslut som riksdagen, tyvärr, troligen kommer att fatta i dag. Först föreslogs detta i budgetpropositionen 1986/87. Men regeringen fick bakläxa av riksdagen. Förespråkarna för förslaget — socialdemokrater, moderater och folkpartister — började förstå att inte alla pensionärer hade samma möjligheter som yrkesarbetande att betala för sin sjukhusvistelse. Riksdagen begärde då ett nytt förslag av regeringen, där det krävdes en spärregel och samma tillämpning som den som gäller för sjukpenningen. Därefter återkom regeringen med ett förslag till avgiftsuttag, där den högsta avgiften fastställdes till 55 kr. och den lägsta till 40 kr. per dag. De s.k. undantagandepensionärerna skulle slippa undan med 30 kr. per dag. Sedan följde många turer i utskottsbehandlingen. Förespråkarna för slopandet av pensionärernas fria sjukhusår började få det litet kallt om fötterna och samtidigt alldeles för hett om huvudet. Pensionärerna visade ett massivt missnöje — helt berättigat. Utskottsmajoriteten insåg att det föreslagna avgiftssystemet skulle innebära att lågavlönade pensionärer i praktiken fick betala mer än sjukförsäkrade. Därför kom man överens om att strikt tillämpa tredjedelsregeln även för pensionärer. Men därmed var ärendet inte avklarat. Insikten ökade allteftersom. Även med en tredjedelsregel skulle det kanske bli alltför påfrestande för vissa pensionärer. Därför har det i utskottsbetänkandet tillkommit en möjlighet till individuell prövning och ytterligare avgiftsnedsättning. Herr talman! Sammanfattningsvis föreslår utskottsmajoriteten att pensionärer skall betala avgifter för sjukhusvård, trots att man är medveten om att en stor grupp pensionärer fortfarande inte har råd. För att undvika rena tragedier för enskilda måste beslutet om avgifter följas av ett beslut om möjligheter till individuell prövning och nedsättning av avgiften. Men var hamnar vi då egentligen? Eller rättare sagt: Var hamnar ni egentligen när det gäller det här förslaget? Jo, det blir återigen ett förnedrande system, som innebär att de fattiga pensionärerna måste ansöka om avgiftsnedsättning. Bara för att de är fattiga skall de redogöra för sin ekonomiska situation. De skall motivera varför de inte kan betala för sig. De skall också tala om vad de använder sina pengar till. Sedan har de att avvakta ett välvilligt beslut och en välvillig bedömning. Handläggningen av ärendet har medfört att de nya reglerna inte kan träda i kraft förrän den 1 maj 1989. Men reglerna skall kunna tillämpas när det gäller avgifter som kan hänföras till årets början. I klartext betyder det att pensionärer som ligger på sjukhus under årets första månader får hela sin pension, precis som vanligt. Först efter flera månader kommer avdragen på pensionen. När räkningen kommer, skall man också i efterhand ansöka om individuell prövning — om behov därav föreligger. Det säger sig självt att detta kommer att bli oerhört förvirrande, och det gäller då inte bara för den dessa befinner sig i, klara av att informera samtidigt som de får den här extra administrativa uppgiften? Herr talman! Det mest bedrövliga med förslaget om slopandet av det fria sjukhusåret är kanske att det marknadsförs som ett rättvisekrav. Det är rättvist, säger man, att pensionärerna får betala för maten när de ligger på sjukhus. Mat skulle de ju behöva hemma också. Detta visar hur långt från de lågavlönades vardag som vissa beslutsfattare befinner sig. Egentligen vet vi riksdagsledamöter inte heller alls hur det förhåller sig. Vi kan ju ligga på sjukhus hur länge som helst, utan avdrag vare sig på lönen eller på sjukpenningen. De lågavlönade pensionärerna har inte råd att äta upp en tredjedel av pensionen, men det har de inte heller när de är hemma. Riksskatteverkets normalbelopp för existensminimum är för ensamstående 2 091 kr. i månaden år 1988. I normalbeloppet ingår ej bostadskostnaden. Vid en jämförelse mellan beloppet för existensminimum och inkomsten för en pensionär med enbart folkpension och KBT framkommer följande: Folkpensionen och pensionstillskottet utgör 3 096 kr. per månad. KBT utges med 80 26 av en hyreskostnad på mellan 80 kr. och 1 500 kr. för ensamstående, vilket ger 1 136 kr. Disponibel inkomst uppgår då till 4 232 kr. per månad. Med en hyra på 2 000 kr. i månaden, vilket inte är en ovanlig hyra för en tvårumslägenhet i nyproduktion — många är mycket dyrare — återstår 2 232 kr. i månaden för pensionären. Denna summa är endast 141 kr. högre än fastställt existensminimum och 243 kr. lägre än den av socialstyrelsen fastställda normen för skälig levnadsnivå om 2 475 kr. per månad för ensamstående. Pensionärer som bara har folkpension och pensionstillskott tvingas alltså redan i dag att leva under normen för vad socialstyrelsen anser vara en skälig levnadsnivå. Då säger det sig självt att det inte finns något utrymme för att betala ens för maten på sjukhuset. Men, säger utskottsmajoriteten, för de utförsäkrade pensionärerna innebär detta avgiftsförslag lättnader gentemot dagens villkor. Det är sant — det bestrider vi inte. Men om det var den utförsäkrade gruppen, de som i dag betalar, som utskottsmajoriteten tänkte på hade man kunnat lägga fram ett förslag som innebar avgiftssänkningar just för dem, utan att det innebar avgiftshöjningar för dem som i dag har det fria året. Herr talman! Det går inte att komma ifrån att det bakom detta förslag finns tankar som liknar dem som låg bakom det tidigare differentierade avgiftssystemet, nämligen att det finns pensionärer som har det gott ställt och som ligger på sjukhusen och samlar på sig pengar. Det är möjligt — men vårdavgifter skall inte användas i fiskala syften. Vill man komma åt stora förmögenheter skall skattelagstiftningen användas. Egentligen finns det nog bara ett skäl att införa avgifter på sådana livsnödvändigheter som vård, och det är för att begränsa efterfrågan. Människor skall tänka sig för innan de söker hjälp och göra en avvägning mellan olika behov, allt efter den egna plånbokens tjocklek. Herr talman!

Men så är ju uppenbarligen inte fallet i dag. Jag yrkar bifall till reservationen till utskottsbetänkandet.

Herr talman! Jag börjar med att yrka bifall till reservationen under mom. 1 i SfU 5. Vi har reserverat oss från tre partier. Mycket av det som nu sagts har jag också skrivit ned, och jag skall upprepa en hel del, eftersom det tål att upprepas. ”Det blir vi som får betala. Så har då pensionärernas friår på sjukhus tagits bort.” ”Vi får på detta sätt och till följd av höjda skatter själva betala kompensationen för devalveringen för sex år sedan. Vilken annan grupp i samhället blir behandlad så? — — — Hade det varit val i dag — —-.” Nu gäller det alltså friåret för pensionärer — en mycket omdiskuterad social ”reform”. Denna fråga bordlades många gånger, innan den kunde gå igenom. Det är i dag så i Sveriges riksdag att inte någon fråga kan gå igenom utan att minst två partier stöder den. Något av minoritetspartierna, dvs. alla utom socialdemokraterna, måste alltså stödja ett förslag. I detta fall kan man säga att moderaterna och folkpartiet mildrade skadeverkningarna för pensionärer med låg eller ingen ATP och för undantagandepensionärerna. Det är intressant att det i dag är helt andra partier än socialdemokraterna som söker stödja de icke välsituerade i vårt samhälle. Avgiften för sjukhusvård är 55 kr. per/dygn och 40 kr. för medborgare med låga inkomster. Nu blir resultatet att 55 kr. och även 40 kr. bibehålls, med det tillägget att ingen pensionär skall erlägga mer än en tredjedel av sin pension för sjukhusvård. För undantagandepensionärerna betyder det 500 kr., och de har då endast kvar 1 000 kr. av hela sin pension. Orsaken till att förtidspensionärerna skall få behålla sitt friår är att de kan behöva ha hela sin pension intakt, då de efter sjukdom eventuellt måste rehabilitera sig. För miljöpartiet de gröna är det självklart att även ålderspensionärer skall ha möjlighet till rehabilitering och att även de alltså behöver sitt fria sjukhusår. Äldre är mera sjuka än yngre, och de behöver därför ett fritt sjukhusår. Det handlar självfallet i första hand om undantagandepensionärer, som inte alls är med i ATP-systemet och alltså inte ens får tilläggspension. Många svenskar — ja, även riksdagsmän som jag har mött i korridorerna — är okunniga om att människor med så låg ekonomisk standard bor i välfärdslandet Sverige. Miljöpartiet återkommer till detta under allmänna motionstiden. Friåret har naturligtvis också en hög prioriteringsgrad för de pensionärer som saknar ATP eller har låg sådan. Sjukhusvården gör ett alltför djupt grepp i deras kassa. En tredjedel av dem betalar ungefär 950 kr., och de har då kvar ungefär 1 900 kr. Jag vill också ta med de mer välbeställda pensionärerna. Även de har hem och fasta utgifter och bör få tid att eventuellt förändra sitt boende, från villa till lägenhet, från större till mindre lägenhet, osv. Det kommer dessutom in en annan form av sjukvård för äldre, och det är växelboende, som är en viktig faktor i denna debatt. Det fördyrar ofta för pensionärerna i fråga; det är inte säkert att de har resorna fria eller att de får behålla KBT. Det är olika i olika kommuner. Där borde enhetliga direktiv tas fram. Miljöpartiet anser att friåret bör vara, åtminstone tills vidare, en icke behovsprövad förmån, på samma sätt som barnbidraget. Det faktum att 445 miljoner sparas genom att denna förmån dras in är ett dåligt skäl för att försämra för en av de svagaste grupperna i samhället, nämligen sjuka pensionärer. Det kommer också in en annan faktor, nämligen att många på sin ålders höst fortfarande har en sambo eller maka/make som bor hemma. När en av dem ligger på sjukhus blir det ökade utgifter för den som är hemma. Dels vill man besöka den som ligger på sjukhus, dels kanske ta hem vederbörande för omvårdnad hemma. Dessutom hjälper ofta en make den andre, och det är inte säkert att det är den som är sämst som kommer in på sjukhus. Det kan alltså bli behov av ökad hemvård, som man delvis får betala. Jag har nu förkortat mitt anförande, eftersom mycket inte var nödvändigt att upprepa, men det jag nu har sagt tyckte jag var viktigt att säga en gång till. Jag yrkar bifall till reservationen, mom. 1, i socialförsäkringsutskottets betänkande 5.

Herr talman! Jag skall börja med litet historik. Det kanske kan vara av intresse för kammarens ledamöter att få veta hur friåret egentligen kom till. Man fick 90 dagars fri sjukhusvård den 1 januari 1955 när den obligatoriska sjukförsäkringen infördes. Tidigare hade pensionärerna tillhört sjukförsäkringen som då hade den karaktären att man fick vara med om man hade god hälsa och inte hade uppnått en viss ålder, som kunde vara litet olika i olika kassor. Men man var inte nöjd med dessa 90 dagar, därför att man då inte längre kunde stå kvar i sjukförsäkringen. Sjukförsäkringen var grundad på inkomstbortfall och pensionen likaså. Vare sig man var sjuk eller inte fick man de första 90 dagarna. Det fanns ingen ATP då, och folkpensionen var inte av samma karaktär som i dag. Man tyckte att 90 dagar på sjukhus var en dålig inväxling mot rätten att tillhöra en sjukförsäkring, som då betalade omkring 6 kr. om dagen. Nästa gång det blev en höjning var den 1 januari 1963, och det var i samband med att lagen om allmän försäkring genomfördes. Det kanske kan förtjäna att påpekas att de första ATP-pensionerna betalades ut 1963, med 2/20 till dem som var födda 1896. Det var inga större belopp men ett steg i rätt riktning för att bygga upp pensionärernas ekonomi. Den 1 januari 1970 skedde höjningen till 365 dagar. Nu är det 1988, och jag vill nog påstå att pensionärernas ekonomi ser helt annorlunda ut nu än den gjorde den 1 januari 1970. Det har hänt mycket. Man har fått kommunala bostadstillägg, och pensionerna har utvecklats på olika sätt. Det är fler pensionärer som har högre ATP-pension beroende på att nutidens pensionärer har hunnit växa in i systemet. Kommunerna har naturligtvis ett mycket stort ansvar, vilket också har tagits upp här. Om man tog hänsyn till att bostaden är ett viktigt led när det gäller rehabilitering skulle det medföra att fler kommuner följde Kommunförbundets rekommendationer när det gäller rätten till kommunalt bostadstillägg. Den kommunala självbestämmanderätten ger varje kommun rätt att besluta om bostadstilläggets storlek. Jag erinrar mig en debatt med Karin Israelsson när det lagstadgade bostadstillägget diskuterades. Karin Israelsson och centern vände sig mot detta förslag och ansåg att varje kommun vet bäst vad som behöver göras för de gamla. Centern var emot att kommunerna skulle bli tvingade att utbetala kommunalt bostadstillägg till ett visst belopp för att få statsbidrag. Nu blev det ändå en majoritet i riksdagen för det förslaget. Jag vill påstå att det förslag vi i dag diskuterar ger pensionärerna en gynnsammare situation än den nuvarande med det s.k. friåret. Förslaget innebär att pensionärerna får en avgift som är beräknad på samma sätt som för alla andra personer som är intagna på sjukhus, dvs. med hänsyn till inkomstens storlek och inte till inkomstens art. Avgiften blir lägre, framför allt för dem som har låga pensioner. Det föreslagna avgiftssystemet leder till att mer än hälften av landets 1,5 miljoner ålderspensionärer får lägre avgift än 55 kr. Systemet fyller kraven både vid jämförelse med avgiftssystemet för förvärvsarbetande och i fråga om enkelhet i tillämpningen. Flertalet utförsäkrade får lägre vårdavgifter än för närvarande. Det talades om den förnedrande prövningen från ett par håll här. Ja, men redan i dag prövas de utförsäkrade pensionärerna. Det finns ju ett avtal mellan staten och sjukvårdshuvudmännen om en prövning av avgiften när sådan skall införas efter det fria året. I denna fråga fattas besluten politiskt. Det finns fall när man säger att det är administrativt enkelt att ta ut 55 kr. även om beloppet borde vara lägre, och avgiftsnivån ligger olika inom olika landsting. Det har skapats orättvisor mellan pensionärer beroende på att landstingen snarare grundar sin bedömning på politiska beslut än på behoven. Med det nya förslaget får vi in denna bedömning i ett socialförsäk ringssystem som är heltäckande. Systemet kommer att innebära att alla pensionärer i denna situation blir behandlade lika. Det tycker jag vi skall notera när vi diskuterar det avgiftsfria året. Pensionärerna skall inte i fortsättningen betala någon avgift för sjukhusvård till sjukhusen utan i stället görs avdrag på pensionen för varje dag de vårdas på sjukhus. Det är i linje med vad som gäller för anställda i dag. Man gör ett sjukpenningavdrag på 55 kr., om sjukpenningen når upp till 165 kr. Och det är en beskattad sjukpenning. Det är ingen som har talat om dessa grupper. På grund av att avgiften skall avläggas genom avdrag på pensionsförmånerna kommer den att administreras av försäkringskassorna och riksförsäkringsverket. Den föreslagna avgiften har beräknats enligt samma metodik som gäller för sjukpenningavdrag, dvs. på inkomsten före skatt. Det finns en avvikelse från metodiken i propositionen genom att en nedre gräns för avgiften sattes vid 40 kr. och för ett begränsat antal undantagspensionärer vid 30 kr. Under utskottsbehandlingen har denna nedre gräns tagits bort genom bifall till motionerna Sf2 och Sf4. Som inkomst betraktas endast de pensioner som regleras i lag om allmän försäkring. Det innebär att KBT inte räknas som inkomst. Det gäller alltså grundpensionen, folkpensionen, pensionstillskott och ATP. Några andra pensioner är inte med i bilden. Beräkningsgrunderna baserar sig på det ännu inte fastställda basbeloppet som kan tänkas ligga omkring 28 000 kr. Det innebär en ökning av basbeloppet med ca 2 200 kr. I denna höjning ligger 600 kr., som utgör den resterande devalveringseffekten på 2,3 90. Den enda gruppen, säger Ragnhild Pohanka, som får betala för devalveringen är pensionärerna. Men jag menar att den enda gruppen som har fått kompensation för devalveringen är pensionärerna. Man fick 1,7 90 den 1 juli förra året och får nu 2,3 26. Jag kan också påminna om alla studerande som hade sitt studiesociala bidrag knutet till basbeloppet. Men det har inte talats om dem. För år 1989 efter höjningen av basbeloppet får en pensionär med fullt pensionstillskott eller motsvarande ATP betala 37 kr. på sjukhus. Ett gift pensionärspar med motsvarande pensionsförmåner får betala 33 kr. på grund av att de har en lägre grundpension som utgår till makar som båda är ålderspensionärer. Personer med förtida uttag får med en strikt tredjedelsregel betala ännu lägre avgifter. Det gäller också undantagspensionärerna. Med ett avgiftssystem för pensionärer utan ATP eller med låg ATP, helt anpassat till de individuella pensionsinkomsterna, kan enligt utskottet ingen erinran göras mot att det avgiftsfria året avskaffas i enlighet med tidigare principbeslut av riksdagen. Som redan sagts innebär det för många pensionärer väsentligt lägre avgifter. Därmed bör behovet av avgiftsnedsättning bli mindre än i det nuvarande systemet, vilket som nämnts administreras av sjukvårdshuvudmännen och i vilket avgiften i princip är 55 kr. Detta innebär inte att utskottet bortser från betydelsen av att en ålderseller förtidspensionär har ekonomiska medel för rehabiliteringsåtgärder och för att kunna behålla sin bostad även under en längre sjukdomsperiod. Tvärtom understryker utskottet kraftigt betydelsen härav. Målsättningen måste vara att rehabilitera sjuka ålderspensionärer så att de kan återvända till ett eget boende. Utskottet betonar kommunernas ansvar för att det sociala skyddet fungerar i sådana situationer. Också den typ av växelvård som kanske kommer att bli mer aktuell in på 90-talet bör stämma kommunerna till eftertanke, mot bakgrund av att bostaden är ett viktigt led i rehabiliteringen och att man därför bör vara varsam med att dra in det kommunala bostadstillägget. Även om behovet av avgiftsnedsättning kan förutsättas bli mindre i det nya systemet, anser utskottet ändå att en möjlighet till individuell prövning bör finnas kvar. I det nuvarande systemet kan genom överenskommelse mellan staten och sjukvårdshuvudmännen de senare vid behov medge avgiftsnedsättning. Skälet till en sådan nedsättning har angetts vara pensionärernas behov av medel för särskilda rehabiliteringsinsatser. Sådana skäl skall kunna åberopas av en pensionär även i fortsättningen för att helt eller delvis slippa avdrag från pensionen för sjukvårdsavgifter. Den nya ordningen skall träda i kraft den 1 januari 1989. Utskottet har däremot insett att personalen på försäkringskassorna måste få tillräcklig tid för utbildning för att sätta sig in i systemet. Inte minst måste pensionärerna genom broschyrer få upplysningar om vad som gäller för dem själva och om att de har möjligheter att få sin fråga prövad. I så fall kommer de också att få den prövad efter för hela landet likvärdiga principer, något som inte gäller i dag. Jag har inte hört att någon i sina inlägg har vänt sig mot den prövning som i dag förekommer i landstingen och inte heller att någon pekat på den orättvisa som denna prövning leder till. Det har förvånat mig något att ingen gjort detta, samtidigt som det talas om hur förnedrande den nu aktuella prövningen skulle kunna bli. Herr talman! Jag yrkar avslag på reservationen och bifall till hemställan i socialförsäkringsutskottets betänkande nr 5.

Herr talman! Doris Håvik frångår inte sina vanor: hon ägnar sig åt historiska betraktelser från denna talarstol. En slutsats som Doris Håvik inte drog av sin historiebeskrivning var att antalet dagar tidigare har trappats upp och att man nu kanske skulle ha prövat en nedtrappning i stället för att helt ta bort antalet fridagar i vården. En sådan diskussion har inte förts. Nu avskaffas alla de 365 fridagarna, som historiskt sett har ökats från 90 till 365. En nedtrappning hade kanske varit ett bättre alternativ än det som man nu prövar. Doris Håvik understryker också att kommunerna har ett stort ansvar. Det framgår av betänkandet att kommunerna skall ta det ansvar som staten frånhänder sig för pensionärernas sjukvård och de ökande kostnaderna för denna. Trots allt innebär friåret en möjlighet för en sjuk pensionär att spara de avgifter som i dag tas ut och få ett sparkapital. 55 kr. om dagen i 365 dagar är 20 075 kr., och det kan vara en bra reserv för framtiden. Det ger också en möjlighet att klara bostaden under den aktuella perioden. Doris Håvik understryker också den likabehandling som möjliggörs i det nya systemet. Det kan väl äga sin giltighet, men vi måste också eftersträva ett kommunalt självbestämmande. Man räknar helt enkelt med att kommunerna skall ta över ansvaret på området, även om man inte vågar göra så hårda skrivningar som man hade tänkt sig. I propositionens och även i utskottsbetänkandets behandling av förtidspensionerade har man ett annat tonläge. I det sammanhanget är det plötsligt mycket viktigt att behålla friåret. Det är dålig logik i den argumentationen. Det är på den här punkten som det börjar gå snett. Man försöker få fram argument som skall tyda på att man vill skydda sjuka pensionärer medan andra förhållanden gäller för förtidspensionärer. Men sådan är ju inte den faktiska verkligheten. Försäkringskassorna får en bekymmersam situation, och detta är en del i den nya ordningen som verkligen behöver lyftas fram. Redan i dag har vi en personalflykt från försäkringskassorna. Personalen känner en mycket stor otillfredsställelse över att den ständigt belastas med nya arbetsuppgifter. Pressen basunerar dagligen ut att personalen inte klarar av det arbete som vi har ålagt den. Nu inför vi ytterligare krångel och byråkrati. Jag tycker att vi har skäl att tänka över vad vi håller på med. Det är ytterligare ett skäl till att friåret borde ha funnits kvar. Vi skulle då ha besparat försäkringskassorna denna nya belastning, och dessutom skulle pensionärerna ha haft en bättre situation.

Herr talman! Också jag förstår att Doris Håvik föredrar att använda en stor del av sin tid till historiebeskrivning. Så gör ju socialdemokraterna alltid när man vill slippa undan från en besvärlig dagsfråga. Då föredrar man att tala om historiska förhållanden. Doris Håvik! Jag godtar den historiebeskrivningen att pensionärerna har fått högre pensioner och även att de har fått det bättre än på 50-talet. Men frågan är ju ändå om pensionärerna i dag ekonomiskt har det så ställt att de har råd att betala för sig från första dagen på sjukhuset. Trots att pensionärerna nu har fått KBT, som inte fanns tidigare, ligger de vanliga folkpensionärerna, som jag visade i mitt exempel, under socialstyrelsens norm för skälig levnadsnivå och 140 kr. över existensminimum. En folkpensionär som kommer in på sjukhus hamnar i följande situation. Han har med dagens pensioner strax över 3 000 kr. i pension per månad. Vi förutsätter att han en tid framöver får behålla KBT. När han fått sin KBT och betalat sin hyra har han ca 2 000 kr. kvar den månaden. Han ligger hela månaden på sjukhuset, och sjukhusavgiften är en tredjedel av pensionen. Sjukhusavgiften blir alltså drygt 1 000 kr. Kvar blir strax under 1 000 kr. för den pensionärens alla övriga utgifter. Han skall betala telefon, TV, radio, el, kanske varmvatten, och försäkringar. Det kan hända att något barnbarn fyller år och att han skulle vilja ha 20-25 kr. till en present också, men jag förstår att det är en post som han i första hand får stryka. Jag vill fråga Doris Håvik personligt: Skulle Doris Håvik klara att ha knappt under tusenlappen kvar en månad för att klara alla sina utgifter? Jag kan ärligt säga att jag inte skulle klara av det. Doris Håvik säger också att det i dag finns flera pensionärer som har höga ATP-poäng. Det är sant, men det finns fortfarande 450 000 pensionärer som inte har någon ATP. Vi lägger ibland kvinnoperspektiv på frågorna. Ser vi den här frågan i det perspektivet, finner vi att förslaget i första hand drabbar kvinnor, för kvinnorna utgör majoriteten i gruppen som inte har några ATP-poäng. Det är ett mycket orättfärdigt förslag som socialdemokraterna nu har enats med de borgerliga om. Jag tycker att det är djupt oroande om det här är ett exempel på hur den fortsatta socialdemokratiska fördelningspolitiken skall utformas.
Herr talman! Jag vill bara säga att det första citatet som jag gav var från en ålderspensionär, som har skrivit att på detta sätt och till följd av höjda skatter får pensionärerna själva betala kompensationen för devalveringen. Det är troligt att den kostnaden fördelas på flera i samhället, men det var alltså ett citat. Det hade varit naturligt att se över pensionärernas situation efter friåret. Som redan sagts många gånger om, är det fortfarande många som har en mycket låg pension. Den gruppen minskar, så vad det gäller är åtgärder med tanke på en övergångsperiod. Proteser talade jag om tidigare. Utgifter för proteser kan det också bli fråga om för den som ligger på sjukhus och har den obetydliga summa att röra sig med som Marg6é Ingvardsson nämnde. Det kan också vara sjukhusräkningar och andra saker som kommer efter, och det går då inte att klara alla utgifter. Vi måste ta hänsyn till den här generationens inställning till att be om bidrag. Det är mycket mycket svårare än för min eller nästa generation, som har växt upp i Bidragssverige. Det har inte våra ålderspensionärer gjort. De känner mycket stark motvilja mot att begära bidrag i olika sammanhang. Jag tycker att det inte bara borde stämma kommunerna till eftertanke, hur man skall sköta sina gamla, utan jag tycker att det bör stämma riksdagen till eftertanke, innan vi fattar detta, som jag tycker, ödesdigra beslut. Jag tycker att det är djupt orättvist och att det slår alldeles fel. Vi vet nu att ide kommande skatteförslagen är det hela tiden marginalskattesänkningar för höginkomsttagare, och sedan tar man så att säga i botten från de pensionärer som har det svårast. Det är riktigt att även pensionärer med högre inkomster kan drabbas, men här tror jag att det är omöjligt att dra gränser. Därför stöder vi ”typ barnbidrag” — det skall gälla alla!

Herr talman! Jag sade i mitt första anförande att vi har ungefär en och en halv miljon ålderspensionärer. Finns det ingen här som känner det stötande att alla, oberoende av inkomst, oberoende av ställning i övrigt i samhället, vid 65 års ålder har ett fritt sjukhusår? Nu försöker vi skapa en situation för samtliga som är helt likvärdig med situationen för dem som tjänar pengar och är berättigade till att vara inplacerade i sjukpenningklass, dvs. en tredjedel går till sjukhuset. Har man en sjukpenning på 165 kr. — den är beskattad — så blir det inte mycket över. Det kan vara just en kvinna, som kanske också har barnomsorgsavgift och andra kringavgifter. Det är inte uteslutet att hon är deltidsarbetande för att hon inte kan få ett heltidsarbete. Vi försöker nu skapa ett system som är likadant för alla. Jag vill än en gång fråga: Bedömer ni den individuella prövning som kan ske som så stötande? Under er regeringstid införde ni själva differentierad avgift från den 1 januari 1982. Den togs sedan bort den 1 april 1986, beroende på att pensionärerna inte ville ha det systemet, men då betalade ju höginkomsttagare en högre avgift. Nu har vi gjort ett system som är precis likvärdigt med vad alla anställda har, med begränsning till högst 55 kr. De förtidspensionerade tycker jag förtjänar att sägas några ord om. Det är väldigt många unga människor som är utförsäkrade och som är förtidspensionärer. I dag betalar de — jag har tittat efter —i regel 55 kr. De som är i en ålder där man bygger upp sitt liv och sin situation får i stället en avgift på 37 kr. när de kommer in på sjukhus. Man ser gruppen så snäv. Vi måste väl se den betydligt större. Det sker också rehabilitering i mycket stor omfattning, där man försöker hjälpa de yngre till ett liv som är så bra som det bara kan bli. Jag tog upp historien. Vi socialdemokrater gör det. Jag tycker att det är värre att vara alldeles historielös när man talar i socialförsäkringsfrågor. Det kan finnas tillfällen då förmåner, som infördes i en viss ekonomisk situation när försäkringssystemet inte alls var utbyggt, måste omprövas. Det är inte heller så länge sedan försäkringskassorna bad riksförsäkringsverket hjälpa till att söka nya arbetsuppgifter för kassorna, för att inte personalen skulle bli av med sina arbeten. Jag är alldeles övertygad om att socialministern känner sitt ansvar och att vi kommer att få se en budgetproposition som är till förmån för kassorna.
Herr talman! Jag skulle vilja fråga, eftersom socialministern finns i kammaren: Om nu kommunen skall ta ett ökat ansvar genom KBT, är då staten beredd att ge kommunerna bättre statsbidrag, så att de klarar av detta? Man pratar väldigt varmt i debatten —- inte minst Doris Håvik har gjort det i dag —- om likvärdiga förhållanden. Men faktum är att kommunernas förhållanden inte är likvärdiga. Det är skillnad mellan en kommun med många höginkomsttagare och en glesbygdskommun med mycket låg skattekraft. Från socialdemokratiskt håll anser man att de skall påläggas samma ansvar, när staten inte längre tar ansvaret för de stora frågorna. Det är den orättvisan som jag inte kan acceptera. Det behövs att staten fortsättningsvis tar ett övergripande ansvar. Det vore intressant att se hur man tänker lösa det problemet, när man nu vältrar över kostnader på kommunerna. Det är inte bara bördorna som skall fördelas likvärdigt, utan man måste även fördela inkomsterna likvärdigt. Doris Håvik säger att det är stötande att rika pensionärer inte betalar avgift, och det kan det väl vara. Men varför stannar man då vid 55 kr.? Det finns säkert grupper som skulle kunna betala betydligt mer, om det är så stötande att de får behålla mera. Prot. 1988/89:41 = att alla skulle ha en chans att se om de kunde behålla sin bostad och få en | 8 december 1988 «ekonomisk förutsättning för det. Det mest logiska vore att återinföra detta, IT os oo C Om det nuvarande systemet nu är så stötande. När det gäller förtidspensionärerna tycker vi att det är rimligt att de har sitt friår kvar och att de också får sin avgift prövad. Det har vi inte sagt någonting emot. Vad vi inte kan förstå, åtminstone vi från centern, är att en sjuk ålderspensionär i det nya systemet skall ha andra förutsättningar än en förtidspensionär som också behöver sina pengar. Det går inte ihop logiskt.

Herr talman! Någon vis person har sagt att den kulturella nivån i ett samhälle mäter man bäst genom att titta på hur samhället tar hand om sina gamla och sjuka. Jag skulle därför inte alls bli upprörd över att leva i ett land där vi lät alla pensionärer, oberoende av inkomst, ligga gratis ett år på sjukhus. Tvärtom, jag skulle känna en viss stolthet över att leva i ett land som såg på sina äldre på det sättet. Doris Håvik tycker det är stötande att pensionärer med goda inskomster får gratis sjukhusvård. Tycker då också Doris Håvik och socialdemokraterna att det är stötande att välbeställda människor får barnbidrag? Jag trodde att vi var överens om en generell socialpolitik, så att vi inte skulle ha en individuell prövning, där de fattiga fick av välgörenhet från de rika. Men det är möjligt att jag har misstagit mig på den punkten också, och att socialdemokraterna nu håller på att göra avsteg från vad vi tidigare ansett vara rätt och riktigt inom arbetarrörelsen. Doris Håvik frågar om vi inte tycker det är stötande med den individuella prövning av avgiftsnedsättningen som finns i dagens system. Jo visst, Doris Håvik, jag tycker det är stötande med denna prövning. Men detta visar så att säga hur avgiftssystem fungerar, och vilka inneboende motsättningar som finns i ett avgiftssystem. Konstruerar man avgifter för svaga grupper, som man vet egentligen inte har råd att betala, då måste man också omedelbart ge dem en möjlighet till individuell prövning och nedsättning. Det är därför, Doris Håvik, som det är så fel att införa avgifter för alla pensionärer från första dagen, när vi vet att pensionärerna inte har råd. Jag ställde en personlig och kanske något fräck fråga till fru Håvik, som jag inte fick svar på. Jag undrade om hon kunde tänka sig att överleva på knappt 1 000 kr. i månaden — det är vad de pensionärer får lov att göra som bara har folkpension, om de skulle råka ligga på sjukhus en hel månad. Jag ställde frågen helt enkelt för att jag tycker att man inte skall lägga fram förslag och delta i beslut som för många människor innebär en situation som man absolut inte själv skulle kunna tänka sig. Fru Håvik var historisk, och då kan jag få bli litet litterär i avslutningen och hänvisa till Portia i Köpmannen i Venedig som säger: Jag är hellre den som föreskriver hur 20 skola leva än att jag är en av 20 som följer mina egna föreskrifter.
Herr talman! Min replik gäller kommunernas skyldigheter. Kommunerna har dels olika ekonomi och dels mycket skilda åldersfördelningar. Det är många kommuner, t.ex. i mitt hemlän kommunen Leksand, som har en stor andel pensionärer. Om några år är dessa i behov av mycket vård. Hur skall kommunen klara detta? Det är nästan omöjligt. Det fordras att riksdagen har insikt om detta och att man ger möjligheter att klara dessa frågor, om man som nu vältrar över ytterligare utgifter på kommunerna.
Herr talman! När det gäller kommunernas ekonomi kan jag kanske erinra om att man i dag har 25 96 i statsbidrag. Man hade 43 96 tidigare, men under 14 månader under en annan regering drogs detta ned i två etapper. Det är faktiskt svårt att höja ett statsbidrag när många knackar på dörren. Regeringen måste också vidta besparingsåtgärder, och då är inte statsbidragshöjningar det första man bör tänka på. Det hade funnits möjligheter att behålla en del, men det gick inte, och då fördes ingen debatt om pensionärernas situation och de kommunala bostadstilläggen. Det står uttryckligen i betänkandet att skäl för nedsättning har angetts vara pensionärens behov av och möjlighet att betala egen bostad och/eller pensionärens behov av medel för särskilda rehabiliteringsinsatser. Vi har alltså här pekat på ålderspensionärens behov av rehabiliteringsinsatser. Det är inte alls så, som ni säger, att vi bara talar om förtidspensionärer som skulle ha behov av rehabilitering. Sedan vi fattade principbeslutet har jag haft möjligheter att vara ute i pensionärsorganisationer. Jag har ansträngt mig för att höra vad pensionärerna tycker i denna fråga. När man förklarar att pensionärerna härmed jämställs med anställda, och därmed har en bättre situation eftersom man inte tagit hänsyn till skatteeffekter — sjukpenningen är ju beskattad — då har pensionärerna varit nöjda med detta. Jag förstår att ni kan tycka att det är konstigt att höra mig säga detta, men det är faktiskt så. Jag har varit i stora pensionärsförbund, jag har varit i kvinnoorganisationer, jag har varit överallt, och de säger: Vi vill vara jämställda med andra i samhället, allt annat tillhör en svunnen tid. Detta gäller pensionärer på alla nivåer. Hälften av alla pensionärer upp till över 90 år tar aldrig ut en enda sjukdag. 4 Jo är utförsäkrade. 47 90 ligger på sjukhus mellan 1 och 30 dagar.

Herr talman! Debatten om avskaffandet av det s.k. friåret, som man säger i vardagstal, har varit ganska livlig här i kammaren och ganska häftig också i massmedia, betydligt häftigare än när man träffat enskilda pensionärer och talat om dessa frågor. Utskottets ordförande har mycket noggrant redogjort för skälet till att vi nu skall ha avgifter för pensionärer i sjukhusvård. Jag skall bara som representant för ett av de partier som utöver socialdemokraterna står bakom detta förslag peka på några faktorer som ligger till grund för vårt beslut. Jag skulle vilja vända något på problemet och kalla detta en positiv reform. Vad det handlar om är att vi nu äntligen avskaffar pensionärernas utförsäkring. De har ju visserligen haft friåret tidigare, men sedan har de blivit helt utförsäkrade och har efter detta år fått betala den allra högsta avgiften oavsett om de kanske haft den allra lägsta inkomsten. Det här tycker vi moderater är en rättvis reform. Det har talats mycket litet om att de sämst ställda pensionärerna får det bättre med avskaffandet av utförsäkringen. Alla kommer nu att omfattas av sjukförsäkringen oavsett om de ligger i åratal på sjukhus. Detta kommer i dagsläget att betyda 37 kr. i avgift — eller 33 om man är gift — jämfört med 55 kr. Detta är också något man bör tala om. Vi moderater har i flera år arbetat för att utförsäkringen skulle avskaffas och tycker att det är positivt att beslut om detta förmodligen kommer att fattas i dag. Denna diskussion går tillbaka till den tid när vi diskuterade de differentierade vårdavgifterna. Nu i efterhand kan vi erkänna att det var en miss att vi införde dem. När vi upptäckte att de sämst ställda pensionärerna då fick betala de högsta avgifterna, så arbetade vi kraftfullt för att ta bort differentieringen. Där var en väsentlig skillnad att pensionärerna fick behålla bara en tredjedel av sin pension, så det var ett långt sämre beslut än detta. När vi fann att det var fel, arbetade vi för att ta bort de differentierade avgifterna. 1987 kom så regeringen med sitt förslag om att man skulle avskaffa friåret. Vi fann emellertid då att detta skulle ha inneburit vissa negativa konsekvenser. Vi ansåg att ett avskaffande skulle förknippas med ett par villkor, nämligen att pensionärerna alltid skulle få behålla två tredjedelar av pensionen och att det skulle finnas möjlighet till avgiftsnedsättning. Detta blev också, som bekant, riksdagens beslut. När vi nu fick propositionen fann vi att regeringen tyvärr inte hade följt riksdagsbeslutet. Efter förhandlingar har vi enats om ett beslut som innebär ett bifall till den moderata motionen. Detta har också framkommit här i kammaren.

Vi kan inte se något förnedrande i att det finns möjligheter till avgiftsnedsättning. Det är att följa den linje som i dag gäller. Vi har alltså i en motion yrkat dels att pensionärerna alltid skall få behålla minst två tredjedelar av sin pension, dels att de skall ha möjlighet till avgiftsnedsättning eller t.o.m. avgiftsbefrielse. Vi har nu enats om detta. Vi moderater har fått gehör för våra motionsyrkanden. Vi stöder denna förändring som vi anser vara en rättvisereform. Det hade naturligtvis varit önskvärt att vi redan nu fått ett lagförslag som innefattat individuell prövning av avgiften och eventuell befrielse från avgift. Men vi har full förståelse för att riksförsäkringsverket och försäkringskassans personal behöver tid för att sätta sig in i de nya förhållandena. Jag kan, som gammal kasseanställd, försäkra att försäkringskassans personal klarar en uppgift av detta slag. Försäkringskassorna har genom åren klarat av många reformer på ett förtjänstfullt sätt. När vi nu har fått garantier för att pensionärerna skall kunna få nedsättning av eller befrielse från avgift och att de skall kunna ansöka om detta redan från den 1 januari 1989 är vi beredda att ställa upp bakom det föreliggande förslaget. Därmed, herr talman, yrkar jag bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Det är underbart med en positiv reform som också innebär besparingar för staten men inte kostar den enskilde någonting. Såvitt jag förstår är detta ett bra sätt att räkna. Någonstans får någon betala denna reform. I detta fall är det de sjuka som får betala, eftersom det är deras avgifter som skall finansiera det hela. När friåret tas bort får man betala avgift för en betydligt längre period än man gör i dag. Det är tänkt att man nu skall betala fr.o.m. första sjukdagen. Tydligen fick moderaterna kalla fötter under valrörelsen, när de upptäckte vad som sades ute bland folket. Det var bekantgjort att förslaget skulle komma och att reformen skulle träda i kraft efter valet, vid årsskiftet 1988-1989. Moderaterna konstruerade sin motion med utgångspunkt i detta. Det har kanske lett till förbättringar av förslaget i propositionen för pensionärerna. För försäkringskassan har det dock inneburit en betydligt mer byråkratisk ordning. Försäkringskassans personal gör naturligtvis vad den kan för att klara av detta. Men det är precis som Gullan Lindblad för en tid sedan sade i en debatt i kammaren, nämligen att man inte orkar med mera på försäkringskassorna. Försäkringskassorna klarar inte av att genomföra kontroller osv. Men detta skall man tydligen klara med glatt mod, om jag förstår Gullan Lindblad rätt. Någon gång kommer det strå som knäcker ryggen på försäkringskassans personal. Jag undrar om inte detta kommer att bli det som knäcker dem, tillsammans med allt annat vi har lagt på dem. Det blir i alla fall inte en bättre arbetssituation ute på försäkringskassorna. Betydande insatser kommer att krävas. Det räcker inte med glada tillrop i detta fall. Det blir, som vi har sagt tidigare, ett byråkratiskt beslut, det kommer vi inte ifrån, och det blir de sjuka pensionärerna som får betala statens besparingar.
Herr talman! Det är omöjligt att inte associera till Orwells bok Djurfarmen när man hör Gullan Lindblad. Alla som har läst Djurfarmen vet hur man där behandlar språket. Man kallar svart för vitt och vitt för svart. Man kallar lögn för sanning och sanning för lögn osv. Man förändrar språkets betydelse allteftersom det passar makthavarna. Gullan Lindblad talar om att detta är en rättvisereform, när reformen i själva verket innebär en oerhörd orättvisa mot de sämst ställda pensionärerna. Hon säger att detta förslag innebär förbättringar för de lågavlönade pensionärerna, när det faktiskt innebär så stora ekonomiska påfrestningar för dem att de i många fall kommer att behöva hjälp av socialtjänsten för att kunna behålla sin bostad. Gullan Lindblad säger att hon inte ser något förnedrande i ett system där man ansöker om en individuell avgiftsnedsättning och får sin ekonomi prövad. Jag tror att det är tur att hennes partikamrat Blenda Littmarck nu har lämnat denna församling. Jag vill påminna Gullan Lindblad om när Blenda Littmarck och jag stod på samma sida och kämpade mot det förnedrande systemet med individuell prövning inom ramen för de differentierade vårdavgifterna. Men då gällde naturligtvis prövningen även de högavlönade och välbeställda pensionärerna. Var det detta som gjorde att moderaterna då protesterade högljutt? Nu gäller det bara de fattigaste pensionärerna, och då kan inte moderaterna se något fel med en individuell prövning. Det är faktiskt upprörande, Gullan Lindblad.
Herr talman! Kan inte Karin Israelsson och Margö Ingvardsson se att det är en reform att vi avskaffar utförsäkringen av våra ålderspensionärer? Ålderspensionärerna får i fortsättningen tillhöra sjukförsäkringen, vilket vi moderater har satt stort värde på. För de sämst ställda, de som är sjuka mycket länge, blir det betydligt bättre förhållanden än i dag. Vi har inte fått kalla fötter. Jag måste säga att jag inte har mött särskilt stor opposition i de debatter jag har fört i denna fråga. Jag hade senast häromkvällen ett möte där jag redogjorde för förslaget. Det var ingen som protesterade. Vi har, som jag också sade i mitt anförande, fullföljt den linje vi har haft i flera år. Debatten går tillbaka till den debatt som fördes om att ta bort de differentierade vårdavgifterna, där vi så småningom insåg att det blev en miss. Jag kan inte se något förnedrande i att vi fullföljer ett förslag som redan i dag är verklighet, dvs. att landstingen prövar nedsättning av eller befrielse från avgift. Dagens beslut innebär att vi fortsätter på samma linje. Det är detta vi har angett i vår motion och som nu står som utskottets förslag. Jag har dragit helt andra slutsatser när jag har läst George Orwells Djurfarmen. Därmed har jag inte blivit kommunist.
Herr talman! Jag måste fortsätta att fråga Gullan Lindblad vad det egentligen var i systemet med de differentierade vårdavgifterna som moderaterna vände sig emot, om det inte var detta att patienterna skulle ansöka om att få en individuell nedsättning. Åtminstone var det vad moderaterna sade här i kammaren på den tiden — då var det förnedrande.

Herr talman! Vad jag förstår är både Doris Håvik och Gullan Lindblad mycket goda pedagoger i de politiska sammanhang där de förekommer, eftersom de kan övertyga pensionärsgrupperna om att det är rätt och riktigt att man förlorar en förmån och får en avgift i stället. Jag klarar inte av det när jag besöker våra pensionärsgrupper; de anser att friåret ger så många fördelar att det är värt att behålla. Inte med ett ord berörde Gullan Lindblad försäkringskassornas situation. Det tolkar jag så att jag har rätt i mina påpekanden om att det vi nu lägger på dem riskerar att bli strået som knäcker deras ryggar. Det är inte så enkelt att man gång på gång bara kan lasta på dem handhavandet av ytterligare reformer, särskilt inte som bestämmelserna är svårtydda och tolkningen av dem kommer att resultera i överklaganden och bekymmersamma ställningstaganden. Vad ni gör med den här reformen är att ni inför en individuell prövning från första dagen. Om friåret funnits kvar och sjukvårdshuvudmännen fortsatt att göra prövningen hade det funnits möjlighet till besparingar av avgiften under ett års tid. Det hade då på ett annat sätt varit möjligt för pensionärerna att försäkra sig om en bättre tillvaro utanför sjukhusets väggar. Men från den 1 januari kommer vi nu att ha pensionärer som vill ha en prövning. Hur den gruppen skall begränsas skall bli mycket intressant att se: Skall det vara tillåtet för alla att få en individuell prövning, eller skall det gälla för dem som har vissa pensionsförmåner? Är det de som har folkpension med pensionstillskott eller är det bara undantagandepensionärer som skall få individuell prövning? Eller hur skall man avgränsa den gruppen? Det är ytterligt luddigt. Det skall bli mycket intressant att se hur regeringen skall klara av det uppdrag som riksdagen i dag ger den i och med det här beslutet.
Herr talman! Vad var det med systemet med de differentierade avgifterna som fick oss att ändra vårt tidigare beslut, frågar Margé Ingvardsson. Det var det faktum att det visade sig att de sämst ställda pensionärerna ibland fick betala de högsta avgifterna. Det slog alltså så snett att vi ville ändra det. Jag vill fråga er båda: Är det ingen av er som inser att de sämst ställda som är sjuka väldigt länge ändå får det bättre när vi äntligen avskaffar utförsäkringen av pensionärerna? Det har ingen av er svarat på. När det till sist gäller försäkringskassans situation vill jag säga att jag i många stycken är kritisk. Socialministern och jag hade en debatt om det häromdagen. Jag tycker att vi ibland nyttjar socialförsäkringens resurser till saker som inte är så behjärtansvärda. I det här fallet handlar det om att ge social omsorg och trygghet till de människor som bäst behöver det, och det är en politik med gammalt moderat signum.

Herr talman! Det här tenderar att bli tre debatter i en, men jag vill ändå säga några ord i det här sammanhanget, eftersom folkpartiet var tveksamt till propositionen när den kom — vi hade vissa ändringsförslag. I budgetpropositionen för 1986/87 föreslogs att det avgiftsfria året för ålderspensionärer skulle avskaffas. Folkpartiet accepterade i princip det förslaget, nämligen under vissa förusättningar: dels att förändringen inte fick äventyra möjligheterna för äldre människor att behålla sina bostäder under sjukhusvistelsen — det skulle bli möjligt med det förslag till förbättrat KBT, kommunalt bostadstillägg, som samtidigt framlades — dels att generösa jämkningsregler skulle finnas. Vi ansåg också att en anpassning borde göras till de regler som gäller för sjukpenningplacerade, nämligen att högst en tredjedel av sjukpenningen dras av vid sjukhusvård. Nu föreslår utskottet att tredjedelsmetoden genomförs fullt ut, vilket innebär att alla pensionärer alltid får behålla minst två tredjedelar av sina pensionsförmåner. Det betyder i praktiken att pensionärer jämställs med förvärvsarbetande. Alla behandlas alltså lika. Dessutom kommer möjligheten till individuell avgiftsnedsättning att finnas kvar. Tack vare folkpartiet har propositionen förändrats så att det glömda Sverige, som Karin Israelsson så riktigt påstod att folkpartiet värnar, verkligen har blivit ihågkommet. Från folkpartiets sida vill vi visa på de fördelar som det nya förslaget till avgifter faktiskt ger de sämst ställda pensionärerna, alltså dem som har låg pension och som ofta vårdas på sjukhus. De som redan förbrukat sitt friår och som i dag betalar 55 kr. per vårddag kommer att få sänkt avgift från den 1 januari. Detsamma gäller för redan utförsäkrade förtidspensionärer. Vi har säkert alla i utskottet blivit uppvaktade i det här ärendet, men jag måste för egen del säga att ingen jag talat med har klagat när man fått klart för sig hur förslaget kommer att se ut. Sveriges Pensionärsförbund skriver i sitt brev, som gått till utskottets ledamöter, att det är viktigt att pensionärerna får behålla sin bostad och föreslår därför just det som utskottet också föreslår, nämligen att avgiften skall vara högst en tredjedel av pensionsförmånerna. Reservanterna talar om att fattiga och sjuka pensionärer skall subventionera sjukhusvistelsen för rika pensionärer som sällan är sjuka. En viktig förbättring är att pengarna används till förbättrat KBT. Det innebär att det kommer både friska och sjuka pensionärer till del hela tiden, inte bara då de hamnar på sjukhus. Alla pensionärer är inte fattiga och sjuka. KBT går bara till dem som har de lägsta pensionerna, och jag har inte hört att någon av reservanterna vill dra in den förbättringen. Herr talman! Folkpartiet har ånyo aktualiserat frågan om pensionstillskott för de s.k. undantagandepensionärerna. Vi anser att det vore bättre att ge alla pensionstillskott. Det ger flera fördelar — dels får undantagandepensionärerna det generellt bättre, dels kan regelsystemet förenklas, och färre undantag och specialregler krävs. Utskottet har tidigare behandlat liknande yrkanden och då konstaterat att en undersökning om levnadsvillkoren för de pensionärerna borde kunna göras inom pensionsberedningen. Det har utskottet också givit regeringen till känna. I avvaktan på resultatet av den undersökningen avstår vi från särskilt yrkande här i dag. Herr talman! Med det här yrkar jag bifall till utskottets hemställan i dess helhet.
Herr talman! Jag vill åter upprepa för Barbro Sandberg och folkpartiet att det krävs ökade insatser från kommunernas sida i och med att vi fattade det här beslutet, samtidigt som vi inte ger kommunerna några nya medel för att finansiera de ökade insatserna. Faktum kvarstår att det är en besparing för staten och att kostnader läggs över på andra grupper — i det här fallet de sämst ställda pensionärerna. Det kommer vi inte ifrån. Det hade varit fullt möjligt att behålla friåret och ändra på regelsystemet. Man kunde ha ändrat på detta med utförsäkringen och sett till att få ett avgiftssystem som kanske varit bättre än det vi har i dag. Det är ett råd som jag ger så här i efterhand.
Herr talman! I mitt inledningsanförande talade jag om ”reformer” inom citationstecken. Vi är i Sverige vana vid att en social reform inte sparar pengar för staten eller kommunen, utan att den kostar pengar. Men här har vi en s.k. reform som sparar pengar. Och som sagts av flera tidigare talare vet vi nu vilka som kommer att få betala detta. Jag anser att folkpartiet har äventyrat möjligheten för pensionärerna att behålla bostäderna just genom att säga ja till avskaffandet av friåret. Det naturliga hade varit att stödja de utförsäkrade pensionärerna, pensionärerna med undantagande från ATP, pensionärerna som saknar ATP eller har mycket låg sådan. Vi menar inte att vi skall spara in de här sakerna. Vi vill alltså ta pengar på annat håll, men jag skall inte dra hela ”gröna luntan”, som vi kallar vårt ekonomiska förslag. Vi är beredda att satsa pengar här, vilket betyder att vi vill låta bli dessa inbesparingar. Sedan vill jag kommentera detta att man har talat med pensionärer. Det är väl självklart att de som har vänt sig till oss — till miljöpartiet, centern och vpk — har haft andra tankar i det här avseendet än de som har vänt sig till de partier som, enligt vad de nästan var säkra på, skulle vilja avskaffa friåret. De reaktioner jag har fått tyder på en helt motsatt inställning i förhållande till vad som har anförts av andra talare här i dag.
Herr talman! Jag vill först konstatera att Karin Israelsson nu har accepterat att vi har avskaffat utförsäkringen. Att folkpartiet har äventyrat pensionärernas möjligheter att behålla sin bostad — den kommentaren förstår jag inte alls. Tvärtom har vi faktiskt varit med om att se till att man får denna nedsättning — att pensionärerna kommer att få behålla sina bostäder. Dessutom har folkpartiet tidigare anfört att man kanske borde utreda reglerna för KBT. Sedan tycker jag att Ragnhild Pohanka skall gå hem och läsa det brev som har kommit till alla utskottsledamöter från Sveriges Pensionärsförbund. Där står mycket riktigt det förslag som utskottet lägger fram.
Herr talman! Vi i riksdagen kan inte besluta om hur det skall se ut ute i kommunerna. Vi kan styra det något genom statsbidragsregler, och vi säger mycket försiktigt i utskottsskrivningen vad vi anser att kommunerna skall göra när det går snett. För vi antar att det skall gå snett — majoriteten i utskottet gör ju också det genom det sätt på vilket man skriver i betänkandet. Man har ju också när det gäller förtidspensionärerna sagt att de skall vara berättigade till ett friår därför att de skall kunna tillförsäkras en bra rehabiliteringsmöjlighet. Men det gäller då inte för ålderspensionärerna. Det är i det avseendet som logiken saknas i det här betänkandet.
Herr talman! Bara en kort kommentar. Genom att ta bort friåret har vi äventyrat en stor del av pensionärernas möjlighet att behålla sin bostad — det är helt klart. Och de här partierna som reserverat sig mot friårets borttagande har inte i och för sig reserverat sig mot utförsäkringen. Det är en sak som man kan ta upp efteråt. Vi är då beredda att satsa mer på möjligheten för gamla människor att bo kvar i sina bostäder och på det sättet få ett mer innehållsrikt liv, och framför allt behålla sin hälsa längre. Jag vidhåller att borttagandet av friåret innebär att man äventyrar bostäderna.
Herr talman! Den här reformen syftar till att pensionärerna skall kunna ha kvar sin bostad just för att de lättare skall kunna rehabiliteras. Vi går ju mot mer av växelvård, vilket de flesta partier accepterar. Pensionärerna måste ju ha någonstans att ta vägen. Dessutom har faktiskt KBT-reglerna förbättrats från den 1 januari i år — det har utskottet fattat beslut om redan förra året.

Herr talman! Det är mycket intressant att följa den här debatten, som förs på en nivå där man har en standard långt över den som pensionärerna har. Man har dessutom beslutat att det kostar en massa extra när man inte kan bo kvar hemma. Man får alltså ersättning när man vistas här i Stockholm och inte kan ha kvar sitt boende hemma. Men samtidigt diskuterar man pensionärerna, som skall betala när de inte kan bo kvar hemma. Det kostar alltså inget extra för pensionärerna när de befinner sig utanför sitt eget boende. Jag anser att det faktiskt måste göra det — i annat fall skulle det inte heller kosta oss något extra. För den som följt det svenska samhällets utveckling från Fattigsverige till Välfärdssverige förefaller det till en början vara fråga om en enormt demokratisk satsning, aldrig skådad förut. Och lyssnar man till SAP:s vallöften — och tror på dem — ser framtiden ljus ut för svenska folket, inkl. pensionärerna. Men pensionärer är ingen enhetlig grupp, som det låter ibland — t.ex. när socialdemokraterna talar om att man återställt betalningskraften för de förut eftersatta pensionärerna. Det vore skönt att säga att så har det blivit för alla pensionärer. Men ingalunda. Man kan ju inte i demokratins namn jämställa lågpensionärernas ca 3 000 kr. i månaden med högpensionärernas 10 000 12 000! Lägger man därtill effekten av att höja inkomster och pensioner i procent, så inser varenda människa att detta inte är demokrati. Systemet skulle möjligen vara acceptabelt om man kunde tillhandla sig livets nödtorft — mjölk och annat — efter samma princip, i förhållande till sin inkomst. I PRO:s medlemstidning kunde vi i somras läsa om att förbättring krävs för pensionärer med låg standard. Man redovisade hur många pensionärer det är som har låg standard: Endast 1/3 av ålderspensionärerna har en pension överstigande 5 558 kr. där en mindre del erhåller ett starkt reducerat bostadstillägg — — —.” PRO kräver en mängd åtgärder. Det står bl.a. följande: ”Regeringen måste medverka till att en begränsning av taxor och avgifter inom vården och omsorgen sker så att alla kan efterfråga den vård och omsorg de är i behov av.” Man undrar om detta är det svar som PRO har fått på sin skrivelse. Samtidigt erbjuder PRO sina medlemmar en medlemsförsäkring. Det står: Under årtionden har det sociala trygghetssystemet byggts ut genom lagar och avtal, så att det nu täcker en stor del av de händelser vi kan råka ut för under aktiv tid före pensionering. I samband med pensioneringen upphör som regel det grundläggande försäkringsskyddet. Men behov av vidstående försäkringsskydd finns kvar. Så erbjuder PRO sina medlemmar grupplivförsäkring. Man frågar: Är det så här vi skall ha det i Välfärdssverige — privata försäkringar för att klara sjukvård och omsorg? Skall pensionärerna inte heller ha råd med kultur, resor, friluftsliv, föreningsliv och annat? Även om man hamnar på sjukhus kanske man fortfarande vill vara medi en förening och betala medlemsavgift. Det är också mycket viktigt att man kan bli rehabiliterad och att man får möjligheter att åka hem. När man åker hem tillkommer den kommunala avgiften för hemsjukvården. Man kanske inte heller har KBT, t.ex. om man inte bor i hus med direkt hyra. Ändå kanske man har kostnader, och man kan behöva erhålla hjälp för att klara skötseln av sitt hus. Det är otroligt viktigt att vi inte hamnar i den situationen att människor inte har någonstans att åka tillbaka till, när de väl är rehabiliterade från sjukhusvården. Vi har talat i mycket fina ordalag om åldringsvården, och gör så fortfarande. Den har emellertid tyvärr inte alltid verklighetsförankring. Att försöka plocka in besparingar åt staten genom att avgiftsbelägga de gamlas vård tycker jag är helt vansinnigt. Det första man borde ta itu med är situationen för många av de människor som ligger på en akutvårdsavdelning, när de egentligen inte vill ligga där. De ligger där och väntar på att få komma till en vård som är värdig, en vård som är anpassad för gamla och som dessutom är betydligt billigare. För varje år de ligger på en akutvårdsavdelning kostar det 180 000 kr. extra. Det skall sättas i relation till de 17 000 kr. som man kan få in på den här avgiften. Jag tycker att det vore rimligt att man togitu med problemen där de finns och att man inte skapar onödiga problem.
Jag får meddela att anslag nu har satts upp om att detta sammanträde skall fortsätta efter kl. 19.00. Kammaren övergick härefter till att debattera skatteutskottets betänkanden 7 om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Indien och 6 om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Bulgarien.

Herr talman! I föreliggande betänkanden om dubbelbeskattningsavtal med Indien och Bulgarien finns tre reservationer från moderata samlingspartiet. Jag kommer bara att ta upp Indienbetänkandet och inte begära votering när det gäller Bulgarien, eftersom reservationen i betänkandet om Bulgarien har samma innehåll som reservation nr 1 i Indienbetänkandet. I reservation nr 1 i betänkandet nr 7 kräver vi ett slopande av det s.k. progressionsförbehållet. Vi motsätter oss alltså att man här i Sverige tar ut en progressiv skatt där en för övrigt skattefri utländsk inkomst sammanläggs med den svenska, varigenom denna senare inkomst blir föremål för en högre beskattning. För ett och ett halvt år sedan slopades progressionsklausulen i Sveriges dubbelbeskattningsavtal med Danmark, Finland, Norge och Island. Enligt vår uppfattning finns det ingen som helst anledning att bibehålla progressionsförbehållet i våra andra dubbelbeskattningsavtal med icke-nordiska länder. Denna fråga har tidigare varit föremål för debatt här i kammaren, varför jag nu nöjer mig med att yrka bifall till reservation nr 1 i båda betänkandena. Reservation nr 2 till betänkande nr 7, som även folkpartiet står bakom, berör en principiellt mycket betydelsfull fråga, nämligen riksdagens beskattningsrätt. Dubbelbeskattningsavtalet med Indien innebär nämligen att de båda ländernas finansministrar har möjlighet att förlänga och justera vissa i avtalet inskrivna regler. Detta kan innebära att riksdagens grundlagsfästa beskattningsrätt kringgås. Det får inte råda något som helst tvivel om att våra dubbelbeskattningsavtal följer grundlagen. Vi begärde därför i skatteutskottet att konstitutionsutskottet skulle pröva frågan. Varför, Kjell Nordström, avslog utskottsmajoriteten kravet på remiss till KU? I reservation nr 2 yrkar vi nu att riksdagen ger regeringen till känna att riksdagens godkännande måste inhämtas innan ändringar i dubbelbeskattningsavtalet sker. Att skatteutskottets majoritet sedan skriver att motionä rernas syfte i allt väsentligt tillgodosetts genom vad utskottet anfört håller enligt min uppfattning inte alls, eftersom man överlämnar till regeringen att avgöra om riksdagen bör höras i fall av förändringar i dubbelbeskattningsavtalen. Herr talman! Med det sagda yrkar jag bifall till reservation nr 2.

Herr talman! I skatteutskottets betänkanden nr 6 och 7 tillstyrker utskottet regeringens proposition om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Bulgarien samt mellan Sverige och Indien. Mellan Sverige och Bulgarien finns det för närvarande inte något dubbelbeskattningsavtal. Vi har däremot haft avtal med Indien sedan 1958. Det råder också total enighet i skatteutskottet om att riksdagen måste besluta att godkänna vad utskottet hemställer i dessa betänkanden och därmed bifalla regeringens båda propositioner. Till båda betänkandena fogas en reservation från de moderata ledamöterna i utskottet, som vill att riksdagen skall anta ett lagförslag som innebär att Sverige inte skall utnyttja den progressionsklausul som inskrivs i avtalet. Liknande motioner har förekommit när vi har behandlat andra dubbelbeskattningsavtal. Utskottet avstyrker även denna gång motionsyrkandena. Det föreslås vidare i reservation nr 2 i betänkandet om Indienavtalet att ändringar i dubbelbeskattningsavtalet skall föreläggas riksdagen. Utskottet säger att man förutsätter att regeringen återkommer till riksdagen när det blir aktuellt med sådana förändringar. Med detta tycker utskottsmajoriteten att frågan skulle kunna vara avgjord. Med det anförda yrkar jag bifall till hemställan i skatteutskottets betänkanden 6 och 7.
Herr talman! Jag ställde en rak fråga till Kjell Nordström om varför utskottsmajoriteten inte beviljade en remiss till konstitutionsutskottet. Det minsta man kan begära är att man får ett svar på en sådan rak fråga.
Herr talman! Utskottet bedömde att det inte förelåg något behov av en remiss. Utskottet ville dessutom inte försena ett ikraftträdande av avtalet, vilket kunde ha blivit fallet.
Herr talman! Kjell Nordström gav två skäl. Det ena var att det förelåg tidsbrist. När vi i skatteutskottet skall ta upp en behandling av en proposition om ett dubbelbeskattningsavtal med Cypern, förmodar jag att detta skäl icke förebärs av majoriteten, eftersom det betänkandet icke kommer att kunna behandlas av riksdagen förrän någon gång efter vårriksdagens öppnande.

Herr talman! Trafikutskottets betänkande 4 är i många stycken en direkt följd av att Europadomstolen för de mänskliga rättigheterna hösten 1978 avgjorde ett mål mot Sverige. Det blev en fällande dom i det s.k. Folke Pudas-fallet angående yrkestrafiktillstånd. Genom den proposition som regeringen nu presenterat försöker man rätta till de brister som Europadomstolen i sin dom pekade på i svensk lagstiftning, att även i trafikfrågor hävda principen om de mänskliga rättigheterna och att de grundläggande friheterna måste kunna prövas av domstol. TU:s förslag är på ett sätt yrkestrafikfrågans ”lex Pudas”. Betänkandets innehåll och förslag är i många delar bra, men har på ett område en allvarlig brist. Regeringen vill nämligen undanta beslut om tillstånd till linjetrafik och om omprövning av sådana tillstånd från den domstolsprövning av beslut i övrigt enligt yrkestrafiklagstiftningen som regeringen nu vill säkerställa. Ur rättssäkerhetssynpunkt är detta undantag betänkligt. Regeringen och utskottsmajoriteten vill just när det gäller frågor om tillstånd till linjetrafik fortfarande förhindra medborgarna att överklaga sådana ärenden i kammarrätten. Fortfarande skall politikerna tillsammans med transportrådet vara de som dömer i frågor som självfallet borde avgöras av juridisk instans. ”Lex Pudas” har på detta område en allvarlig brist, som regeringen borde ha uppmärksammat. Regeringen visar sin halsstarrighet när det gäller att i hela dess vidd följa vad Europadomstolen för de mänskliga rättigheterna fastställer. Herr talman! Vi reservanter har genom vår reservation rättat till det som utskottsmajoriteten förbisett i denna fråga. Jag yrkar bifall till reservationen.

Herr talman! Trafikutskottets betänkande om instansordningen är, som Kenth Skårvik sade, ett resultat av ett beslut i Europadomstolen hösten 1987 och den proposition som regeringen förelagt riksdagen med anledning av Europadomstolens beslut. I propositionen föreslås att det i fortsättningen blir länsstyrelsen-kammarrätten-regeringsrätten som avgör frågor med anledning av den nya yrkestrafiklag som vi antog under vårriksdagen, utom när det gäller tillstånd till eller omprövning av tillstånd till linjetrafik, vilka alltjämt skall få överklagas hos transportrådet resp. regeringen. I en till betänkandet fogad reservation uttrycker folkpartiet och moderaterna att det är betänkligt att undanta beslut om tillstånd till linjetrafik och omprövning av sådana tillstånd från den domstolsprövning som regeringen nu vill säkerställa inom yrkestrafiklagstiftningen. Med andra ord önskar reservanterna en fri tillståndsgivning när det gäller linjetrafiktillstånden. Herr talman! Jag skulle mot detta vilja säga att det vore betänkligt om samhället inte behöll något av den styreffekt som tillståndsgivning av linjetrafiktillstånd ändock är. eller uttalat sig för att linjetrafik behövs i ett visst område eller mellan vissa orter, kan samhället inte förlita sig på att den fria konkurrensen skall ordna detta. Samhället kan inte heller acceptera för många tillstånd på samma linjer, och därmed kanske riskera att all trafik blir utslagen. Utskottsmajoriteten har uttalat sig för att tillstånd till och omprövning av tillstånd till linjetrafik skall avgöras av transportrådet resp. regeringen, helt i enlighet med propositionen. Vi säger också att när den nya lagen varit i kraft under några år så att praxis hunnit stabilisera sig, kan det på nytt övervägas om annan instansordning inte skall kunna införas för de nu omnämnda tillstånden. Med detta, herr talman, yrkar jag avslag på reservationen och bifall till trafikutskottets hemställan i betänkande nr 4 i dess helhet.

Herr talman! Jag tycker inte att detta har med styrningseffekt att göra. För oss är det en mänsklig rättighet och en frihet att få sin sak prövad på ett riktigt sätt, alltså i domstol med politiskt och juridiskt kunniga människor. För oss handlar det om mänskliga rättigheter och om en grundläggande frihet som vi bör ha även i fortsättningen. Därför hävdar vi att den gång som vi föreslår i vår reservation borde vara den som gäller. Här handlar det inte om någon styrningseffekt.
Herr talman! Visst kan man anföra argumentet att det är en mänsklig rättighet att få linjetrafiktillstånd för trafik. Men då måste det också vara en rättighet för samhället att se till att den trafik som vi därmed får inte slår ut redan etablerad trafik, så att vi riskerar att bli helt utan trafik mellan, som jag sade i mitt inledningsanförande, vissa orter eller inom orter. Därför har vi i utskottsmajoriteten tillstyrkt det som regeringen föreslår i propositionen, att vi skall ha den nya ordningen under en tid, tills vi har fått fram praxis för hur det hela skall gå till. Sedan kan vi ta ställning till om inte instansordningen kan ändras. Jag yrkar på nytt bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Det ligger mycket i det som Jarl Lander säger. Men vi hävdar fortfarande, att om man vill ha sin sak prövad, skall man få gå den vanliga vägen, över regering och domstol. Det skall inte på ett lättvindigt sätt kunna styras av vårt rättsväsende. Det är detta det handlar om. Givetvis kan vi behöva se över systemet, så att det inte blir dubbelkörningar och så att de rätta människorna får trafiktillstånden.
Herr talman! En sak blir inte prövad på ett lättvindigt sätt om den prövas inom transportrådets resp. regeringens förvaltning.
Herr talman! Det är ju utskottsmajoriteten som kommer att bestämma, så framtiden får utvisa hur det blir. Men den väg som vi talar för borde vara den rätta.

Herr talman! I det här betänkandet har vi behandlat ett antal motioner som tar upp frågor som har att göra med hur vi hanterar genresurserna. Från centerpartiets sida har vi fört fram krav på en strategi för att hantera de resurserna på ett riktigt och förståndigt sätt. De genetiska resurserna är, som vi alla vet, en viktig grund för mänsklighetens överlevnad. De är nödvändiga för växtförädling, resistensutveckling, som vi också håller på med, avancerad läkemedelstillverkning osv. Dessa resurser kan, om vi använder dem klokt, vara ständigt förnybara. Men tyvärr förstörs de i dag i allt snabbare takt. Egentligen förstörs de kanske snabbare än någon annan naturresurs som vi har. Det finns uppskattningsvis 5-10 miljoner växtoch djurarter på jorden. Många av dem hotas av utrotning, och många utrotas. Särskilt utsatta är vissa arktiska och känsliga tropiska naturtyper, men också här i Sverige försvinner det arter. Vi hanterar inte alltid naturen och det liv som finns där på bästa sätt. Det är viktigt för oss att vi kan behålla ett varierat landskap, en varierad djurfauna och en varierad flora, för att bevara så mycket som möjligt av de genresurser som finns. Nu tas det flera privata initiativ. I nästa betänkande som vi har att behandla kommer vi att ta upp ett sådant exempel från Sotenäs kommun i Bohuslän. Men till detta återkommer jag. Vi har alltså krävt att det skall utarbetas en strategi för hur vi skall bevara och hantera de genetiska resurserna. En sådan plan eller strategi bör beskriva dels allmänna, övergripande mål, dels mål som berör utsatta arter, dels också mål för vissa områden, såsom jordbruk, fiske, skogsbruk och annat, där vi hanterar de här resurserna. Ett sådant program bör vara inriktat på att kartlägga och bevara existerande genetiska variationer och inte endast hotade arter, raser och sorter. Det bör dessutom omfatta genbanksverksamhet för forskningsbehov. Strategin för bevarande av genetiska resurser måste också omfatta mikroorganismer, för att vi skall ha kvar också dem i en situation då det kan behövas. Jag yrkar bifall till vår reservation 3, som tar upp just kravet på en sådan strategi beträffande genetiska resurser. I det här betänkandet behandlar vi också en motion där man tar upp riskerna med gentekniken. Det handlar om att man skulle skapa växter som tål mer kemisk bekämpning. Det kan i och för sig vara bra för dem som sysslar med detta, men eftersom vi har en strategi här i Sverige som går ut på att vi skall minska användningen av kemiska bekämpningsmedel, måste det vara fel att på detta sätt stimulera eller skapa förutsättningar för en utveckling åt rakt motsatt håll. Vi bör alltså inte syssla med sådant. I en reservation har vi tagit upp den här frågan och sagt att detta är fel. Vi måste i stället satsa på att skapa motståndskraft hos växterna mot de skadeinsekter, växtsjukdomar och annat som vi använder kemiska bekämpningsmedel för att klara av.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

Herr talman! Det här betänkandet handlar om forskning, med utgångspunkt från sex motioner från den allmänna motionstiden. I en tid när jordbruket står inför en stor omställning, bort från kemikalieberoendet, och är på väg att bli ett jordbruk i bättre ekologisk balans, är behovet av forskning och metodutveckling stort. Det gäller för övrigt också skogsnäringen och trädgårdsnäringen. Också i andra avseenden kan vi ana stora förändringar inom jordbruket. Jag tänker på den begynnande diskussionen om alternativ användning av åkermark, där energiskog bara är ett exempel. Jordbruket kan i framtiden bli bas för annan produktion. Det tål alltså att upprepas att behovet av forskning och metodutveckling är stort. En del av motionerna behandlar emellertid aspekter som det inte går att ta ställning till isolerat utan som bör avgöras i ett större sammanhang. Det gäller motionerna Jo602 och Jo274, där man framhåller vissa regionala önskemål. Jag finner det alltså riktigt att i detta sammanhang avslå dessa motioner. Eftersom motionerna berör alternativ odling framhåller utskottet i betänkandet den alternativa odlingens betydelse och nämner att utskottet har för avsikt att träffa representanter för såväl lantbruksuniversitetet som skogsoch jordbrukets forskningsråd, SJFR. Alldeles nyligen har utskottet haft en träff med två representanter för SJFR. Vi kunde då konstatera att det finns många intressanta forskningsprojekt på gång. Samtidigt kunde vi dock konstatera att av de 157 miljoner som SJFR disponerar för budgetåret 1988/89 är det drygt 2 miljoner som går till den alternativa odlingen i ordets egentliga mening. Detta är enligt vpk:s mening inte tillfredsställande. Det är inte heller tillfredsställande, när vi står inför så stora omläggningar, att styrelsen för lantbruksuniversitetet nyligen beslutat skära ner på anslagen till forskning kring alternativa djurhållningsformer. Det finns alltså all anledning för riksdagen att återkomma till dessa frågor. Ett viktigt område som tas upp i betänkandet är forskning kring och utveckling av herbicidresistenta grödor. Tillverkarna av bekämpningsmedel, ofta stora multinationella företag, lägger ner stora resurser på att utveckla grödor som tål dessa bekämpningsmedel. Enligt vår mening är detta helt fel väg att gå. Det angelägna är ett förebyggande växtskydd som minskar behovet av bekämpningsmedel. Det är viktigt att vi agerar snabbt och kraftfullt i den här frågan. Bekämpningsmedelsföretagen låter nämligen ingen tid gå förlorad. Motion Jo602 borde alltså ha bifallits. I den krävs att riksdagen uttalar sig mot den här typen av forskning samt att Sverige tar upp frågan i lämpliga internationella sammanhang. Betänkandet hänvisar till det nyligen påbörjade nordiska samarbetet på det här området, men det ena goda behöver ju inte utesluta det andra. Medan det nordiska samarbetet pågår och utvecklas kan vi ju skynda på den inhemska utvecklingen. Danmark har som jag tror enda land i världen en lagstiftning på det här området som innebär att genetiskt manipulerade organismer i naturen förbjuds. Jag yrkar alltså bifall till reservation nr 1. Slutligen vill jag säga några ord om reservation nr 3, som jag också yrkar bifall till. Det gäller kravet på ett målmedvetet arbete för att bevara och hantera genetiska resurser. Akut är naturligtvis behovet av skydd för hotade arter — det gäller både djur och växter. Men det finns också behov av kartläggning av den existerande genetiska variationen, en kartläggning som sedan kan leda till ett program för bevarande. I dag pågår ett sporadiskt arbete på flera olika håll i dessa frågor. Vad som behövs är en samlad översiktig planering och, givetvis, goda resurser. Därmed, herr talman, vill jag återigen yrka bifall till reservationerna 1 och 3 samt i övrigt yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Vi vet om att de flesta internationella agrokemiska företag bedriver forskning och utveckling som går ut på att anpassa grödorna efter de bekämpningsmedel de själva tillverkar. Med hjälp av genteknik, dvs. metoder att förändra grödornas arvsanlag, kan man driva detta betydligt längre än tidigare — och det är just vad som sker! Detta kan leda till att odlarna, och därmed också konsumenterna och hela vårt samhälle, blir ännu mer beroende av bekämpningsmedlen än vad som redan är fallet. Det går stick i stäv med de ambitioner som såväl riksdag som regering säger sig ha, nämligen att vilja minska både spridningen och användningen av bekämpningsmedel. Från miljöpartiet de grönas sida anser vi att det vore av stort värde om riksdagen uttalade sig mycket bestämt mot forskning och utveckling av grödor som är motståndskraftiga mot kemiska bekämpningsmedel — att det är en oönskad utveckling som måste stävjas. Regeringen bör omgående ta upp frågan i internationella sammanhang. Vi anser det inte acceptabelt att, som majoriteten i utskottet förordar, slå oss till ro med att det för närvarande inte finns något helsvenskt företag som ägnar sig åt genmanipulation i det här syftet. Det behövs för övrigt en helt ny lagstiftning på genteknikens område. Jag har noterat att socialdemokraterna före valet gav bl.a. Naturskyddsföreningen löfte om att utforma en sådan lagstiftning. Löftet har upprepats efter valet, så vi väntar med spänning på att det skall komma någonting i den här vägen. Därmed vill jag yrka bifall till reservation 1. I reservation 2 kräver miljöpartiet de gröna en intensifierad forskning och kunskapsspridning vad gäller återvinning av lösningsmedel. Ett tydligt tecken på att detta verkligen behövs är att Sverige för närvarande importerar klorerade lösningsmedel, eftersom vi saknar tillräckliga resurser inom landet. Dessa lösningsmedel är ofta mycket miljöoch hälsofarliga. Om forskningen och kunskapen kring dem förbättras ökar också möjligheterna för industrin att välja den miljömässigt bästa metoden. Jag noterar att den här reservationen bygger på en socialdemokratisk motion, och det skall bli intressant att se hur socialdemokraterna röstar, när frågan kommer upp senare i dag. Jag yrkar bifall till reservation 2. Den tredje reservationen som har fogats till jordbruksutskottets betänkande om forskning handlar om att vi behöver en strategi för bevarande av genetiska resurser. Detta är en utomordentligt viktig fråga. För närvarande krymper såväl det totala antalet djuroch växtarter i det vilda som antalet sorter och varianter i kultur. Det betyder att det totala antalet arvsanlag som finns på jorden stadigt krymper. Detta medför en utarmning vars konsekvenser på sikt blir förödande för både naturen och människan. Om vi håller oss till det mänskliga, så innebär det att möjligheterna till växtoch djurförädling snabbt försämras. Det kan på sikt leda till minskad produktion, försämrad kvalitet på maten vad gäller både näringsvärde och andra egenskaper, t.ex. lagringsbeständighet eller motståndskraft mot sjukdomar, alltså svampangrepp och insektsangrepp. Naturligtvis innebär det att själva grunden för jordbruksnäringen undergrävs. Samma sak kan sägas om skogsbruksnäringen, liksom om andra näringar som ytterst bygger på levande växter eller djur. Det är därför motiverat att kräva att en strategi för bevarande och hantering av genetiska resurser utarbetas så fort som möjligt. Strategin skall vara inriktad på att klarlägga och bevara den nu existerande genetiska variationen. Överlevnaden av alla arter och raser måste tryggas. Också den genetiska variationen inom varje art och ras måste tryggas. Det är där det kanske slarvas mest för närvarande. Den genetiska variationen skall inte bara bevaras utan också ges en chans att utvecklas. Det förutsätter att man har naturliknande miljöer och att man har kvar många olika typer av kulturer, alltså att man tillåter en ganska stor variation t.ex. i fråga om de sädesslag man odlar och de djurraser som man håller i olika delar av landet. Genbanker behöver upprättas eller förstärkas, och forskningen måste intensifieras kring dessa frågor. Här har naturligtvis den alternativa odlingen liksom den alternativa djurhållningen en given plats, för där ägnar man sig många gånger åt att använda andra raser än de förhärskande. Med detta vill jag yrka bifall även till reservation 3.

Herr talman! Ordet forskning används ibland litet slarvigt. Man kan stundtals få uppfattningen att försök av olika slag är liktydigt med forskning. Av denna syn kan följa en kritik mot att forskningen, dvs. försöken, inte får det stöd som man anser att forskningen förtjänar. Detta blev vi i jordbruksutskottet väl uppmärksammade på i förrgår då vi träffade representanter för skogsoch jordbrukets forskningsråd, SJFR. Det var ett ganska klargörande möte. Där påpekade man just den skillnad som råder mellan försök och forskning. För att ett projekt skall kallas forskning måste det hålla en viss kvalitativ nivå — och det är ju rätt självklart. Kvalitetsaspekten på forskningen är oerhört väsentlig. Detta komplicerar emellertid frågan om forskning rörande alternativ odling därför att kompetensen inom området fortfarande är ganska låg. Problemet är inte pengar utan goda idéer, sade en av SJFR:s företrädare. Detta uttalande tycker jag är utomordentligt glädjande. Den alternativa odlingen har fått en sådan prioritet att det nu satsas så mycket pengar på den som trots allt sker, oaktat vad Annika Åhnberg tidigare var inne på. Det här beror på att människors krav, olika organisationers påtryckningar och en ökad allmän insikt om vikten av ett hälsooch miljöriktigare leverne har fått genomslag. I jordbruksutskottets betänkande nr 8 behandlas ett antal enskilda motioner som bl.a. präglas av viljan att utveckla både lantbruk och trädgårdsodling på ett mera miljöinriktat sätt. Jag noterar med tillfredsställelse att det när det gäller området alternativ odling inte finns några reservationer. Detta tolkar jag så att den tillfredsställelse som representanter för SJFR gav uttryck åt i går också genomsyrar utskottet. Reservation nr 1 gäller forskning om och utveckling av herbicidresistenta grödor. Detta är en mycket angelägen fråga. Det är angeläget att den etiska debatten både fördjupas och breddas i Sverige, och det gäller då inte minst genmanipulation. Här har de politiska partierna en stor uppgift att fylla när det gäller att bedriva opinionsarbete, att sprida kunskap och insikt om dessa förhållanden. I dag har vi, som sagts tidigare, inget svenskt utvecklingsarbete beträffande herbicidresistenta grödor, och därför är det uttalande som reservanterna föreslår något av ett slag i luften. Man vänder sig mot någonting som egentligen inte finns här i Sverige. Frågan är emellertid allvarlig, och jag tycker att majoriteten gör ett bra förtydligande, när den hänvisar till djurskyddslagen och anser att samma uppfattning är giltig även för genmanipulation inom växtforskning. Därmed, herr talman, yrkar jag avslag på reservation nr 1. Reservation nr 2 tar upp frågan om återvinning av lösningsmedel, och reservanterna vill ha en intensifierad forskning och en intensiv kunskapsspridning om återvinning. Frågan om avfall och återvinning över huvud taget behandlades inte i våras i samband med miljöpropositionen. Det berodde på att naturvårdsverkets rapport till regeringen inte var klar. Nu har den rapporten kommit, och den bereds tillsammans med det dokument som står omnämnt i utskottsbetänkandet. Vi ser fram mot en lösning och mot en proposition i ärendet under nästa år. Denna fråga har ju med avfall över huvud taget att göra. Vi får då anledning att återkomma till frågan om just lösningsmedel. Den tredje reservationen tar upp frågan om en strategi för att bevara genetiska resurser. Det är ingen ny fråga för oss i kammaren, vi hade den uppe senast i juni i samband med behandlingen av den miljöpolitiska propositionen. Samma motivering som angavs då gäller enligt majoriteten i dag. Genomgående för den motiveringen är att det är av stor betydelse att skyddet av hotade växter och djur intensifieras. Jag yrkar avslag även på reservation nr 3 och i övrigt bifall till utskottets hemställan i betänkande nr 8.

Herr talman! Ja, Margareta Winberg, vad är forskning? Det kan man naturligtvis fråga sig. Att så liten andel av SJFR:s pengar gick till den så att säga rena alternativa odlingen hänger ihop med att man där har andra metoder — man har inte samma långt gångna metodutveckling. Man kan ju bedriva forskning även på den sidan, om man så vill. Det ligger uppenbarligen ett problem däri att man inte satsat på bredden när det gäller alternativ odling. Det handlar om utbildning. Det handlar om metodutveckling. Här skulle SJFR mycket väl kunna spela en mer aktiv roll och komma in även på andra områden. Man skall komma ihåg att SJFR är en relativt begränsad organisation som ger pengar till specifik forskning med specificerade krav. Om man skall få fart på alternativ odling måste man ta ett bredare grepp. När det gäller gentekniken är det inte bara fråga om en etisk debatt. Jag försökte betona i mitt anförande att vad som är på gång inom den nya gentekniken är att man anpassar grödor till bekämpningsmedel. Detta kan man driva mycket långt. Det leder till att vi låses fast vid ett kemikalieberoende, vid behov av kemiska bekämpningsmedel. Det vill de företag som tillverkar dessa medel, eftersom de tjänar pengar på att sälja medlen. Dessa företag är transnationella med svenska intressen. Det finns alltså all anledning för oss här i riksdagen att engagera oss i den frågan. Det är inte ett slag i luften, som Margareta Winberg sade. Jag är litet förvånad över de argument som Margareta Winberg använde. Det lät nästan som om hon menade att vi skulle isolera oss och inte ta hänsyn till vad som händer runt om i världen. Jag förutsätter att det bara var ett sätt att argumentera och att det inte låg någon egentlig innebörd i vad hon sade. Det kan ju inte vara så att socialdemokraterna har ändrat uppfattning och menar att vi skall isolera oss och inte anpassa oss till EG osv. När det gäller avfallsfrågan och de lösningsmedel som vi för för närvarande inte kan ta hand om i Sverige fick vi en hänvisning till den proposition om avfall som skall komma till våren. I det här fallet är det emellertid fråga om ett uppenbart problem som påtalades för ungefär ett år sedan i motionen av några socialdemokrater. Så som reservationen är utformad borde vi mycket väl kunna bifalla den här och nu. Det skulle snarast bli en förstärkning i regeringens arbete inför vårens proposition. Man skulle få litet klarare riktlinjer för vad som skall vara med i propositionen. Jag yrkar bifall till de tre reservationerna.

Herr talman! När Margareta Winberg inledningsvis talade om behovet av forskning och bekymren i samband med genteknik m.m. lät det nästan som om hon helst av allt skulle vilja rösta för bifall till reservationerna. Det vore förnuftigt att göra det. Margareta Winberg började med att säga att det egentligen inte är pengar som fattas till forskning utan att det är idéer som fattas. Må så vara, men då är det mycket viktigt att bevara de genresurser vi har i dag, så att de finns kvar när idéerna dyker upp och vi inte då står där med en mängd idéer och det som dessa idéer skulle tillämpas på har försvunnit. Detta styrker ju egentligen våra motiv när vi hävdar att vi måste ha en strategi för att bevara genresurserna. Sedan talade Margareta Winberg om de växter som man utvecklat så att de tål herbicider och således kan besprutas med sådana bekämpningsmedel. De medlen tillverkas ju inte i Sverige, sade Margareta Winberg, och då kan vi inte göra något åt det hela. Jag vet inte om det finns mycket av denna vara som vi över huvud taget tillverkar och utvecklar i Sverige. Mycket av detta kommer ju utifrån. Skall vi ha någon chans att påverka får vi nog ha uppfattningar även om det som kommer in över landets gränser. I annat fall kommer vi definitivt på efterkälken. Jag tycker att det är konstigt att man från socialdemokratiskt håll intar den här attityden, när man samtidigt vitt och brett talar om att vi skall minska användningen av dessa medel. Här ger man utan tvivel dubbla budskap till dem som sysslar med dessa frågor. De kan ju inte uppfatta uttalandena på annat sätt än att det är all right att bespruta. Ungefär samma idéer sprider socialdemokraterna omkring sig när det gäller träda. Först skulle vi ha en svart träda för att vi inte skulle få överskott på spannmål. Sedan kom man underfund med att det kanske inte var så bra — det uppstod ju kväveläckage — och då måste man tillåta växtlighet. Och sedan skall vi spruta bort ogräset. Det är tokigt, och det här är också tokigt. Jag tycker inte att denna politik från socialdemokraternas sida går ihop. När det gäller avfallet får vi hoppas att det är riktigt som Margareta Winberg sade, att det kommer en proposition till våren. Vi får också hoppas att man då tar tag i dessa frågor, som är mycket viktiga. Vi måste lösa de här problemen.
Herr talman! Margareta Winbergs definition av forskning fick mig att begära ordet för replik. Det är skillnad på forskning och försök, sade Margareta Winberg. Forskning är tydligen något fint som det är värt att satsa pengar på, men försök är någonting som inte är så fint. Vi fick också ett citat av vad representanterna för skogsoch jordbrukets forskningsråd yttrade i sammanhanget, att det inte är brist på pengar utan brist på idéer. Jag upprepar gärna det citatet, inte för att jag tycker — som Margareta Winberg gör — att det är glädjande, utan för att jag tycker att det är beklämmande. Vem skall definiera begreppet forskning? Den alternativa odlingen är ju ett helhetssystem. Det handlar inte om enskilda delar som kan isoleras till försöksrutor på forskningsanläggningar eller till provrör i laboratorier, utan för att få ökade kunskaper om den alternativa odlingen krävs fullskaleförsök på gårdar som är omlagda till alternativ odling. Det kan hända att de etablerade forskarna inte tycker att det är särskilt tjusigt, att det låter alltför simpelt och vanligt för dem, men det behöver faktiskt inte betyda att det är sämre forskning för det. Det är inte säkert att det är etablissemanget som har den rätta definitionen av begreppet forskning. Jag tycker att det är mycket viktigt att det här stödet läggs om, så att fullskaleförsök räknas som viktig forskning för den alternativa odlingen. Det är nämligen viktig forskning. När det sedan gäller diskussionen om gentekniken vill jag säga att den problematiken är mycket svår att hantera. Gentekniken inrymmer både hot och möjligheter för oss. Men i fråga om delar av den kan vi redan nu inta definitiva ståndpunkter. Dit hör den forskning som utförs för att göra grödor motståndskraftiga mot bekämpningsmedel, så att företagen som säljer bekämpningsmedel kan fortsätta med det. Det finns inte någonting positivt i en sådan utveckling. Vi måste säga stopp, och det måste ske snabbt. Det handlar om att ge företagen tydliga signaler om hur vi ser på detta. Det gäller att få dem att inse att vi står inför en framtid där restriktionerna kommer att bli ännu hårdare, att det är dags för dessa företag att lägga om sin verksamhet. Det är viktigt att så fort som möjligt tydligt tala om detta för dem.

Herr talman! Först till Annika Åhnberg. Jag talade inte om att det skulle vara finare att hålla på med forskning och att försök skulle vara mindre fint. Vad jag talade om var att det krävs en viss nivå på ett projekt — kalla det gärna försök — för att det skall få kallas forskning. Jag tycker att det är viktigt att man vidmakthåller detta krav, om inte för annat så för att man skall skapa trovärdighet inom den relativt nya bransch som heter alternativ odling och för att man skall kunna argumentera emot mycket kraftiga och mäktiga intressen, som inte gillar denna verksamhet utan kallar den för flum och annat. För att man skall ha trovärdiga argument är det viktigt att ha hög kvalitet på det som vi gör. Därmed inte alls sagt att vi inte skulle ha försök. Till försök som alltså är av något lägre kvalitet får vi använda andra pengar. Jag anser inte att fullskaleförsök inte skulle rymmas inom forskningen. Det fick vi också klart för oss av dessa representanter, men hittills hade de inte hunnit så långt att de hade kunnat utveckla fullskaleförsök. Jag är övertygad om att också detta kommer. Roy Ottosson talade också om alternativ odling och att SJFR skulle spela en mer aktiv roll. Jag tror att de kommer att spela en aktivare roll och att de kan inspirera jordbruket till att ta sig an detta nya på ett positivt sätt. Det är ju också viktigt att man påverkar lantbruket på ett positivt sätt och inte går ut med något slags pålaga utan att lantbruket och lantbrukarna själva inser att detta är en möjlighet, något bra och positivt. De skall inte tycka att detta är något som de är tvungna att göra. De uttryckte själva att detta är det stora lyftet för jordbruket. Det var en ganska trevlig formulering. Jag är fullt medveten om att de multinationella bolagen vill tjäna pengar. Vi skall inte isolera oss här i Sverige. Det är miljöpartiet som har den filosofin. Med den argumentering som vi emellertid hade då vi behandlade djurskyddslagen har vi sagt att det betyder att regeringen håller ögonen på frågan. Det infördes också vissa restriktioner. Detta överför vi nu på växtnäringens område.
Herr talman! Margareta Winberg talar om att det krävs en viss nivå på forskningen för att den skall accepteras. Den viktiga frågan är ju just vem som skall definiera den nivån. Vems definitioner är riktiga? Är det etablissemangets? Skall vi inte lita på att de jordbrukare som själva har börjat med alternativ odling vet vilka kunskaper de behöver och vad som är mest akut för dem att få reda på? Jag tycker att vi skall det. Vi är nog mer eniga i den här frågan än vad denna debatt har gett sken av. Jag vill gärna ta fasta på vad Margareta Winberg sade: att hon är övertygad om att fullskaleförsök är någonting som kommer att få utrymme inom forskningen för alternativ odling.
Herr talman! Nej, det ingår inte i miljöpartiets filosofi att isolera Sverige, tvärtom! Vi skall ingå i ett internationellt sammanhang, men vi skall arbeta aktivt för att påverka de internationella sammanhangen. Tydligen är det emellertid socialdemokraternas filosofi här i dag att isolera Sverige när det gäller att försöka påverka utvecklingen av gentekniken i syfte att göra oss mer beroende av kemiska bekämpningsmedel. Sådana medel har en katastrofal effekt på den natur som vi har runt omkring oss. Se hur det gick med havsörnen, pilgrimsfalken osv. Är det sådana saker som vi skall ha? Är det sådant som är anpassning till EG och hela det internationella samarbete som socialdemokraterna annars talar så varmt för? Nu passar det tydligen för socialdemokraterna att hävda isolationismen. Nej, vi skall arbeta aktivt internationellt med dessa frågor. Vi skall driva linjen, inte bara i Sverige utan i alla internationella sammanhang, att genteknisk manipulation i syfte att göra oss mer beroende av kemiska bekämpningsmedel är något som vi inte skall ha utan som vi i stället säger nej till. Vi skall också försöka att få alla andra att säga nej till detta.
Herr talman! Margareta Winberg lutar sig mot det beslut om djurskyddslag som vi fattade härförleden och säger att samma regler måste gälla växter. Det är egentligen inte mycket att luta sig emot i detta avseende. Även då framförde vi krav om att vi skulle ha en strategi för att bevara genresurser. Det enda som framgick vid behandlingen då var ungefär att regeringen skall bevaka dessa frågor och framlägga förslag om så krävs. När regeringen väl har kommit så långt har emellertid redan det hänt som inte skulle hända.
Herr talman! När det gäller genetiska resurser har vi för det första de artdatabanker som finns hos lantbruksstyrelsen. För det andra har vi en hel del privata initiativ, och vi kommer vid behandlingen av nästa ärende att ta upp ett av dem. Som Roy Ottosson sade tidigare har vi också alternativa produktionsformer som kommer att förebygga den utslagning som vi talar om. Naturvårdsverket håller också på att ta fram ett handlingsprogram för detta. Till slut vill jag säga att vi för en viktig diskussion, men den är något teknisk. Allra viktigast för att slippa en diskussion om hotade arter, både växter och djur, är ju att förebygga. Det allmänna miljövårdsarbetet spelar då en mycket stor roll. Den debatten har vi haft under våren, och vi kommer säkert att föra den igen efter den allmänna motionstiden nästa vår. När det gäller utvecklingen av herbicidresistenta växter vill jag bara säga att miljövårdsberedningen vid sitt nästa sammanträde också kommer att behandla dessa frågor. Vi inte bara talar om dessa saker, utan det händer också något. Regeringen försöker följa upp de tankar och förslag som vi har, även om förslagen inte utmynnar i ett tillkännagivande i denna kammare.

Herr talman! Jordbruksutskottets betänkande 1988/89:8 behandlar några motioner väckta under allmänna motionstiden i januari. Det gäller vissa forskningsfrågor. Motionerna har avstyrkts av utskottet bl.a. med hänvisning till pågående överväganden inom regeringskansliet och övrigt pågående arbete på fältet. Vi moderater står bakom betänkandet, och jag vill något kommentera detsamma. I yrkanden tas upp förslag om satsningar av forskningsmedel decentraliserade till lokala utvecklingsprojekt i Skåne och Östergötland. Det skulle gälla igångsättningsförsök och demonstrationsförsök på offentligt ägda jordbruk, t.ex. jordbruk ägda av hushållningssällskap och lantbruksskolor. Försöken i nu aktuellt sammanhang är inriktade på alternativa odlingsoch produktionsmetoder. Herr talman! Sådana försök pågår redan och flera skall sättas i gång. Ett exempel är Bjärred vid Bjärsjölagård i Skåne. I utskottets skrivning framgår att i frågor med huvudsaklig regional inriktning och i större skala samt vid förläggande av fältförsök i landets olika regioner är SLU och andra forskningsorgan bäst lämpade att planera och genomföra försök på ändamålsenliga platser. Ofta genomförs dessa försök på lantbruksskolor och på av hushållningssällskap drivna gårdar. Vid den utfrågning som utskottet haft med SJFR — skogsoch jordbrukets forskningsråd — framfördes också vikten av att projekten har så god bärighet som möjligt och chans att ge så objektiva resultat som möjligt, till gagn för framtiden. Många tänkta projekt har inte bedömts ha denna självklara grund för att ge ett kvalitativt forskningsresultat. Herr talman! Då det gäller genmanipulation inom växtforskningen hänvisas i betänkandet i tillämpliga delar till vad som sades i våras, i samband med behandlingen av förslaget till ny djurskyddslag. Användningen av genteknik för direkt eller indirekt påverkan måste i många fall ifrågasättas från etisk synpunkt. Därför är det viktigt att användningen hålls inom acceptabla ramar och att en handlingsberedskap att ingripa finns. 1988 har också fastställts ett program om inrättande av ett särskilt nordiskt utskott för etik inom bioteknologin. Bl.a. skall detta utskott bidra till en värdering avde Prot. 1988/89:41 etiska normerna för forskning och tillämpning inom detta område, och det 8 december 1988 tycker vi moderater är bra. Då det gäller strategin för bevarande och hanterande av genetiska resurser, som också tas upp i betänkandet, kan erinras om vad som sades i våras vid behandlingen av den miljöpolitiska propositionen, då behovet av kraftfulla åtgärder för skydd av utrotningshotade växtoch djurarter underströks. Anslaget för detta ändamål utökades, och beslut fattades om att naturvårdsverket skulle ansvara för att ett särskilt handlingsprogram utarbetas på området. Herr talman! Vi moderater finner att de skrivningar som finns i detta betänkande täcker det som för tillfället krävs, och jag vill därför yrka bifall till majoritetsskrivningen.

Herr talman! Det är ju så att flera djurarter är hotade. Det gäller både arter som här i Norden anses vara exotiska och flera arter av djur som har sin huvudsakliga hemvist just i Nordeuropa. Orsakerna varierar — en normal artsmässig omsättning förekommer naturligen. Men ett hot som alltmer kommit i förgrunden är alla de miljögifter som påverkar djurlivet. Effekten blir att vissa arter helt enkelt är utrotningshotade. Här behövs ytterligare forskning, men också skydd — det har vi i folkpartiet framhållit många gånger tidigare. Ett sätt att göra detta är det initiativ som tagits av Stiftelsen Bohus Avelscentrum — Åby säteri. Nu är det så att åtgärderna brådskar, och det är i ljuset av detta som vi i folkpartiet anser att man skall se den motion med coch s-ledamöter bakom som nu flera partier följer upp, men märkligt nog inte socialdemokraterna själva. Hur kan det komma sig? Här avslöjas återigen en lucka i den socialdemokratiska miljöoch inte minst naturvårdspolitiken. Den framhålls ju av socialdemokraterna själva som heltäckande, men vid demaskeringen visar det sig att den trots allt är bristfällig. Genom att bifalla reservationen — som också moderaterna kan göra — har faktiskt riksdagen möjlighet att se till att regeringen åtminstone gör en avvägning av frågan i den kommande budgetpropositionen. Herr talman! Den chansen anser jag att vi skall ta, och därför yrkar jag bifall till reservationen.

Herr talman! Den här frågan har vi debatterat en stund, för det som tas upp i den motion som jag själv och Lisbet Calner har skrivit berör en del av det som vi behandlade i samband med det förra betänkandet. Det är faktiskt så att en hel del djur är utrotningshotade. Man vet inte riktigt hur säkert hur många, men det kanske rör sig om ett par tusen större ryggradsdjur som är dödsdömda om det inte sker någonting, om man inte skapar förutsättningar för att de skall kunna leva vidare. Det rör sig då inte bara om tropiska vilda djur, utan också om de vanliga djur som finns här i vårt eget land, av olika sorter som kanske inte är så vanliga. Avelsarbetet går ju ut på att ta fram bättre och bättre djur, och de som man då bedömer inte avkastar lika mycket försvinner så småningom. Men det är inte säkert att det är rätt — dem kanske vi kommer att behöva ha kvar senare. Därför är sådana insatser som sker på Bohus Avelscentrum vid Åby säteri mycket bra. Det gäller inte bara tamdjuren, utan också en del vilda djur som järv, varg och lo kan bli aktuella i det sammanhanget. I debatten om det förra betänkandet hänvisade Margareta Winberg till att det sker en del privata initiativ för att bevara genresurser, men när vi nu kommer till det praktiska exemplet och skall behandla just dessa privata initiativ, så vill man inte ställa upp och hjälpa till. Men detta sker naturligtvis inte utan att det finns pengar. Det krävs ekonomiska resurser och ekonomiska garantier för att det hela skall fungera. Det är därför som vi har sagt i vår reservation att regeringen måste lägga fram förslag till riksdagen, när man nu sitter med budgetarbetet, så att det finns pengar till de myndigheter som har att hantera sådana här frågor. I dag har vi inga pengar utan står där tomhänta. Även om de tycker att ett projekt är jättebra, kan de inte hjälpa till. De kan bara ge en klapp på axeln och ett trevligt ord på vägen, men det startar man inte en sådan här verksamhet på. Det är därför viktigt att få ett uttalande från riksdagen som ger regeringen en uppmuntran på vägen och talar om att den nog bör se till att det finns pengar för sådana ändamål. Sedan får vi återkomma i januari om detta inte tillgodoses — det lovar vi. Med det sagda yrkar jag bifall till den reservation som fogats till detta betänkande.

Herr talman! Det här är på sätt och vis en fortsättning av den diskussion som vi alldeles nyss hörde här i kammaren, eftersom det här handlar om att i praktiken bevara utrotningshotade djur. Det här betänkandet förhåller sig till en enda motion, en motion som vill att riksdagen uttalar sitt stöd för en alldeles unik anläggning. Det gäller Åby säteri, en anläggning som nu är under uppbyggnad och vars syfte är att bevara utrotningshotade djurarter. Det är tre grupper av djur man vill ägna sig åt. Först är det svenska hotade lantraser som olika hönsraser, ryafår och rödkulla. Vidare är det hotade nordiska vilda djur som utter, hasselsnok och klockgroda. Slutligen är det också hotade exotiska djur som exempelvis snöleopard. Det senare, att vi också skall ta hand om exotiska djur, beror på att anläggningen skall vara en länk i en världsomspännande kedja, och Sverige skall ha en del av ansvaret Prot. 1988/89:41 för att bevara utrotningshotade djur. Det gäller då djur som lever under 8 december 1988 klimatförhållanden som stämmer överens med våra. Verksamheten drivs av en ideell stiftelse utan vinstsyfte. Det är ett viktigt initiativ som har tagits, och därför är det angeläget att verksamheten ges möjlighet att existera. Vi anser att detta är ett samhällsintresse, och riksdagen bör därför ge regeringen i uppdrag att ta upp detta i samband med budgetpropositionen. Det påpekas i reservationen — som jag yrkar bifall till — att det är en förutsättning att vederbörliga naturvårdshänsyn tas i samband med anläggningens uppförande, och det förtjänar naturligtvis att understrykas.

Herr talman! Det här är ett konkret exempel på hur man kan bygga upp genbanker och hur man kan skydda och rädda hotade växtoch djurarter. I det här fallet handlar det om djurarter. Men det gäller även att bevara den genetiska bredden och variationsrikedomen. Man åsyftar alltså en anläggning för vissa djur. Men det förutsätter att det finns ett internationellt nätverk. I och för sig finns det redan ett sådant. Tyvärr finns det inte någon anläggning av den här typen i Sverige. Däremot finns det goda förutsättningar i detta sammanhang. Åby säteri i Bohuslän har alltså tagit ett initiativ i detta avseende. Man har slagit in på rätt väg, och man har också hunnit arbeta upp en verksamhet. Därför är det väsentligt att de möjligheter tas till vara som detta initiativ ger. Det gäller att bygga vidare på detta. Om den här frågan segdras eller mals i ett slags byråkratisk kvarn under en längre tid, kommer intresset för dessa saker att falna. Dessutom skulle det få en negativ inverkan när det gäller resurserna. Sedan kan detta uppfattas som en varning för ytterligare initiativ i denna riktning. Då kanske man inte gör så mycket mera i detta avseende. Mot den bakgrunden är det viktigt att ett beslut fattas i denna kammare, som innebär att regeringen i budgeten måste ta hänsyn till just den här anläggningen. Med detta yrkar jag bifall till reservationen i betänkandet.